Herr talman! Det jag menade med mitt uttalande angående de många medlemsförslagen var att vi politiker måste lära oss att prioritera också i Nordiska rådet. Vi måste ta fram de just för dagen verkligt viktiga frågorna och se till att sådana frågor som vi påbörjat lösningen av får lov att leva ett tag innan vi kommer med nya förslag. Annars blir det lätt på det sättet att regeringen inte orkar med att ta itu med alla frågorna. När det gäller miljösamarbetet och havsmiljöprogrammet kommer Marianne Samuelsson här med en helt falsk historieskrivning. Inte bara jag utan vi alla kämpade för att få fram bättre förslag när det gällde havsmiljön. Vi fick också fram bättre förslag, och det har vid den senaste sessionen kommit ytterligare förslag på detta område. Vi är ännu inte nöjda, och vi kämpar fortfarande för detta. Men kom inte och säg att vi har misslyckats!
Herr talman! Det jag sade var att vi i miljöpartiet inte var nöjda med det förslag som lades fram. Det är precis detta som Grethe Lundblad nu håller med mig om. Inte ens i den socialdemokratiska partigruppen var ni nöjda med det förslag som lades fram. Det är därför som det är så viktigt att vi fortsätter att driva på. När det gäller frågan om att prioritera tycker jag att jag gjort en kraftig prioritering när det gäller mina förslag till rådet.

Herr talman! Om Marianne Samuelsson hade varit med litet längre i Nordiska rådet hade hon fått lära sig, att om inte ett förslag antas i Nordiska rådet innebär inte detta att något bättre sker. Det innebär att ingenting sker. Vi ville att det skulle hända något på havsmiljöområdet, och därför pressade vi vår regering till bra förslag. Om vi helt avvisat regeringens förslag hade det inte hänt någonting. Jag hoppas att det inte var detta som Marianne Samuelsson ville uppnå.

Herr talman! De stora omvälvningarna i Europa har helt naturligt på olika sätt också påverkat de nordiska länderna. Här som på andra håll i väst har man med sympati och engagemang följt de östeuropeiska ländernas strävan att kasta av sig kommunismens diktatur och slå in på en väg mot demokrati, pluralism och respekt för individen. I varje nordiskt land har denna strävan fått ett starkt folkligt stöd. Härom vittnar inte minst den våg av sympati som just nu går från Norden till de baltiska länderna. Som tillfällig tjänstgörande i Nordiska rådets presidium hade jag i förra veckan möjlighet att vara med och ta initiativ till ett uttalande där vi i full enighet gav uttryck för den oro vi känner inför den utveckling som pågick under just de timmar som Nordiska rådets presidium sammanträdde. Det uttrycktes också en solidaritet med de baltiska folkens strävan och rätt att bli fria nationer. Med detta markerade Nordiska rådets presidium att balternas kamp är Nordens och också Sveriges sak. Det nordiska samarbetet har influerats av förändringar i vår världsdel. Den snabba utvecklingen inom EG och de pågående förhandlingarna om ett EES har gjort det både naturligt och nödvändigt för Nordiska rådet att diskutera vilken framtid det nordiska samarbetet kan ha i ett alltmer integrerat Europa. Ett förtjänstfullt utredningsarbete under Karin Söders ledning om rådets framtida internationella relationer har avslutats. Den utredningen har gett rådet värdefull kunskap om hur bl.a. parlamentarikernas inflytande skall kunna bevaras och stärkas i de allt större samarbetsfora som håller på att växa fram. Det finns olika bilder av nordiskt samarbete. En av dem är att Nordiska rådet verkat i snart 40 år och fattat hundratals beslut till förmån för nordbor. Trots en mycket skiftande struktur i våra länder när det gäller ekonomi, politik, militär organisation osv. finns det ett sammanhållande kitt mellan de nordiska länderna som man knappast finner någon annanstans i världen. Kultursamarbetet har varit utveckla och ett praktiskt samarbete har fungerat mycket länge -- också långt före Nordiska rådets tillkomst. Detta var den ena bilden. Den andra bilden är att Nordiska rådet är en koloss på lerfötter. Det går trögt och man har beslutskramp, det är en tung byråkrati och det politiska trycket är alldeles för svagt. Jag tror att det finns inslag från båda dessa scenarion, även om jag vill påstå att det är den första bilden som klart dominerar. När det gäller samarbetet mellan parlamentariker och Ministerrådet, dvs. de fem nordiska regeringarna, är vår synpunkt den att det var synd att de nordiska regeringarna inte ville delta i den utredning som jag nyss nämnde. Nu kan denna brist sägas ha reparerats genom att man lämnar ett positivt svar på de förslag till förbättringar av Ministerrådets organisation och verksamhet som parlamentarikerna i rådets organisationsutredning funnit det motiverat att framföra. När vi så sent som i fredags träffade samarbetsministrarna tog vi upp denna fråga, och vi hade en givande och konstruktiv diskussion. Grethe Lundblad nämnde här att Ministerrådets engagemang under senare år inte har varit på den nivå som parlamentarikerna har önskat. Det var en riktig beskrivning, även om den var i snällaste laget. Jag anmälde för egen del för vår svenska samarbetsminister, Mats Hellström, att det är några saker som vi borde ta fasta på. För det första måste vi öka effektiviteten och höja tempot. För det andra måste vi vara angelägna om att fullfölja de beslut som Nordiska rådet ofta i stor enighet har fattat. För det tredje måste vi underlätta det praktiska vardagsarbetet, och där vet vi att väldigt mycket brister. För det fjärde måste parlamentarikernas ställning stärkas. När man granskar parlamentarikers möjligheter till inflytande inom t.ex. EFTA och EG kan man lätt konstatera att detta inflytande inte heller där är tillräckligt. Det blir därför en viktig uppgift att stärka de folkvaldas roll i den nya ekonomiska sfären, EES. Endast på så sätt kan det hos breda folklager bli ett förankrat och erkänt samarbetsorgan. Hur ett sådant EES-avtal kommer att se ut vet vi inte i dag. Det är bara att hoppas på att de landvinningar som vi uppnått i det nordiska samarbetet skall kunna bevaras och utvecklas så att talet om den sociala dimensionen och medborgarnas Europa blir en realitet. Omsorgen om individens situation, som går som en ledstjärna genom årtiondenas nordiska samarbete, måste vara riktmärke också i det europeiska omdaningsarbete som vi skall delta i. Till ett ökat parlamentarikerinflytande i det nordiska samarbetet hör också en förbättrad möjlighet att kontrollera hur intentionerna i våra samarbetsavtal och våra rekommendationer fullföljs i regeringarnas beslutsfattande. Denna sida av verksamheten är, som jag tidigare nämnde, synnerligen viktig, eftersom det för de enskilda människorna är överenskommelsens bärkraft i vardagslivet som bevisar styrkan i det samarbete som vi så ofta och så riktigt berömmer. Alltför ofta fastnar en nordbo i svårförståeliga och onödiga formaliteter vid bosättning och arbete i ett annat nordiskt land. Vi har ännu en hel del att lägga till rätta. I denna angelägna verksamhet har t.ex. en gemensam nordisk ombudsman en stor uppgift att fylla. När man läser utrikesutskottets betänkande ser man att det är välskrivet men knapphändigt. Man hänvisar många av knäckfrågorna till den utredning som Nordiska rådet nu arbetar med. Man skulle möjligen kunna önska att det framöver skulle kunna tas litet djupare tag och ges ett större utrymme när det gäller hur Sveriges riksdag bör förhålla sig till det nordiska samarbetet. Det kunde kanske rent av bli ett sådant engagemang att vi också kunde få med samarbetsministern i en sådan debatt. Det vore mycket bra att ha det på önskelistan. I utskottets betänkande återges en del av den pessimism rörande det nordiska samarbetet för framtiden som präglade det Nordiska rådets session i fjol. Jag har emellertid intrycket att denna pessimism håller på att vända. Det finns i allt vidare kretsar en känsla av att regionen Norden kommer att ha en viktig roll att spela som föredöme och inspiratör för hur ett mellanfolkligt samarbete kan bedrivas. Denna uppfattning baseras inte minst på det stora intresse som finns i vår omvärld för den nordiska modellen. Benelux-ländernas intresse är ju här redan omvittnat. Denna vidgade roll förutsätter också, herr talman, att samarbetet mellan de nordiska länderna inom Norden stärks och förbättras.

Herr talman! Det går inte att i dag diskutera det nordiska samarbetet utan att tänka på våra baltiska bröder. Vi i Norden har, som Karin Söder sade tidigare här i dag, ett särskilt ansvar för våra nära grannar över Östersjön. Jag erinrar mig att jag för ungefär ett år sedan hade en debatt här i kammaren med Karin Söder. Det gällde då en inbjudan av de baltiska republikerna som gäster till Nordiska rådets session. Tyvärr blev det inget av detta den gången. Desto mer glädjande är det att beslut nu har fattats om att gäster från de baltiska republikernas parlament skall inbjudas till sessionen i Köpenhamn. Jag anser att det finns anledning för oss att glädja oss särskilt över detta. Vi måste axla det stora ansvar det innebär att stödja frihetens krafter i Baltikum och de människor som kämpar. Karin Söder nämnde att Nordiska rådets delegation hade fått en lång lista över önskemål från de baltiska republikerna vid ett besök där. I likhet med Karin Söder anser jag att det nog är klokt att överlämna denna lista också till varje nordiskt lands parlament. Det finns en viss erfarenhet av att det går något snabbare att agera på bilateral väg. Jag vill därmed inte på något sätt underskatta Nordiska rådets betydelse, men självfallet måste insatser som görs både på multilateral och på bilateral väg komplettera varandra. Från moderata samlingspartiets sida har vi t.ex. ett förslag om att Nordplus skall utvidgas till att gälla även baltiska studenter. Kanske litet typiskt för Nordiska rådets snabbhet i behandling av ärenden konstaterar utrikesutskottet att en utvidgning av Nordplus till att gälla även baltiska studenter kan komma att bli ett naturligt komplement efter den utvärdering av programmet som skall ske efter två år. Det är en framskjutning i tiden som ter sig något svårförståelig med tanke på den snabba händelseutvecklingen i Baltikum och hur oerhört viktigt det är att stödja Baltikum redan i dag. Jag noterar också att Nordiska ministerrådet har skapat ett särskilt arbetsprogram för Baltikum och Östeuropa. Jag är något osäker på om detta arbete har kommit i gång och avsatt några praktiska resultat ännu. Det är möjligt att Karin Söder kan nämna någonting om detta. Det är snabbheten i agerandet som nu är så viktig för att våra baltiska vänner skall känna att de får både konkret stöd och moraliskt stöd. Det är ju en kombination av konkret stöd och moraliskt stöd som är så viktig. Jag vill slutligen instämma i det Karin Söder sade om synen på de nordiska länderna som ett styrkebälte i Europa och i den europeiska integrationen. Vi moderater är fast övertygade om att också det nordiska samarbetet kan få en renässans i den europeiska integrationen, att Norden som region kan få en stor betydelse i den europeiska integrationen och att vår röst kan väga tungt. Självfallet respekterar vi att det är varje enskilt land som måste bestämma vägen framåt och innehållet för sitt europeiska samarbete, men vi vill dock uttrycka vår förhoppning att Norden så småningom som helhet fullvärdigt skall ta del av av den europeiska integrationen och på detta sätt bli en stark, livaktig och betydelsefull region i Europa.
Herr talman! När det gäller det som Margaretha af Ugglas tog upp om förra årets diskussion vill jag först nämna hur det förhöll sig. Det hade icke ägt rum fria val i Baltikum -- det är ordagrant vad jag sade vid det tillfället. Som demokratiskt valda parlamentariker var det Nordiska rådets mening att vi borde invänta den tidpunkt när de baltiska folken hade fått egna företrädare. Det var skälet till ställningstagandet vid det tillfället. Jag vill gärna notera detta till protokollet också i dag. Jag anser att detta var ett klokt beslut mot bakgrund av vad vi nu ser i dag. Herr talman! Också jag vill uttrycka min glädje över att vi redan nu har sett baltiska parlamentariker som gäster vid seminarier och i utbyten av olika slag och att de också förhoppningsvis kommer att vara närvarande vid vår session. När det gäller listan på olika förslag har vi från den svenska delegationen delgett ett stort antal myndigheter, företag, politiska partier och fackföreningar vår lista. Vi har uppmanat dem att göra allt vad de kan för att på så många punkter som möjligt vara med och stödja de baltiska länderna. Det är de många punktinsatserna och punktsamarbete som vi tror är det effektivaste skyddet och stödet för de baltiska republikerna. Vi har fått fantastiskt många positiva svar både från företag och myndigheter. Man har redan vidtagit åtgärder och varit mycket glad över att man fått denna långa lista på förslag. Naturligtvis kan vi mycket väl distribuera vårt utkast till alla parlamentariker. Vi hade överlåtit det arbetet åt partierna, men jag anser att vi skall göra detta. När det gäller Ministerrådet vill jag därutöver säga att det i höstas fattade beslut om insatser i Baltikum, och det är en början. Det gäller inrättandet av informationskontor, stöd till studentutbyte och insatser på miljöområdet. När det gäller det s.k. sändebud som nu skulle börja samarbeta och utveckla detta vidare med industriellt samarbete vet vi nu tragiskt nog inte riktigt hur man kan gå vidare. Det finns ett förslag som inte är tillräckligt, men det är en bra början. De nordiska ländernas informationskontor i de baltiska huvudstäderna är en mycket viktig början, så att de nordiska länderna finns på plats. Till sist, herr talman! Jag har förstått att jag har taletid kvar eftersom detta inte är en replik, och jag vill då säga följande. När det gäller direktval till Nordiska rådet är den diskussionen inte meningsfull så länge man inte har sett över Nordiska rådets hela konstitution. Det gäller också församlingens beslutsfattande.

Herr talman! Jag vill ge en upplysning till Margaretha af Ugglas, som frågade om det har hänt något med anledning av Nordiska ministerrådets arbetsprogram för samarbete och stöd till Baltikum. I går blev jag informerad av statssekreteraren för nordiska frågor om att t.ex. när det gäller stipendier för elever och studerande från de baltiska länderna har det redan kommit in ca 200 ansökningar. 60 ansökningar har redan beviljats. Jag tycker att det är utmärkt att det så snabbt har kommit i gång en verksamhet och att den verksamheten har skapat ett sådant stort intresse. Det gäller utbyte av studerande mellan de baltiska staterna och Sverige.

Herr talman! Med anledning av vad som nu sker i Baltikum är det naturligt att debatterna om Europarådets och Nordiska rådets arbete fokuseras på just Östeuropa. Som Håkan Holmberg sade tidigare i dag kommer det att bli fler tillfällen att debattera och uttala sig när det gäller Baltikum. Den reservation som vänsterpartiet och miljöpartiet har tillsammans i det här betänkandet handlar om Turkiet. Jag avser därför att använda min taletid för den reservationen. Det är med tillfredsställelse som man läser utrikesutskottets betänkande om reglerna för medlemskap i Europarådet. Där står att Europarådet har tillkommit för att främja samarbetet mellan Europas demokratier, att kraven för att kunna bli medlem är högt satta. Det finns regler för att de mänskliga rättigheterna skall respekteras, och man skall bekänna sig till ett lagbundet samhällsskikt. Det är enligt utskottets mening även angeläget att de stater som uppfyller dessa kriterier, dvs. parlamentarisk demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, så snart som möjligt skall upptas som medlemmar. Allt detta är mycket bra. Men vad gör man i Europarådet med en medlemsstat som inte uppfyller dessa högt uppsatta krav? Herr talman! Jag har även anledning att konstatera att det i betänkandet finns med formuleringar att det sker vissa framsteg vad gäller demokrati i Turkiet. Det gör det verkligen inte. Amnesty konstaterar att Turkiet är det land där brott mot mänskliga rättigheter föranleder till antalet flest rapporter från Amnesty. De lagar som Turkiet införde i april 1990 är verkligen exceptionella och borde ha fått Europarådet att reagera. Men vi får hoppas att det finns med något i nästa års redogörelse. Turkiet har anmält krav på s.k. derogation enligt artikel 15 i konventionen för mänskliga rättigheter och har angett vilka paragrafer i konventionen som landet inte har för avsikt att följa. Utskottet svarar att man nu i Europarådet undersöker om de uppgivna förhållandena i landet är sådana att det kan anses vara befogat att Turkiet inte följer delar av konventionen. De riksdagsledamöter som finns med i den här debatten och som är medlemmar i Europarådet kanske kan svara på dels om jag har förstått tillvägagångssättet, dels om Europarådets prövning i den här frågan nu är klar. Vi kräver i vår reservation att Sverige ånyo skall anmäla Turkiet till Europarådet för brott mot mänskliga rättigheter. Vänsterpartiet har vidare ett särskilt yttrande när det gäller de irakiska kurder som finns i lägren i Turkiet. I stället för att upprepa vad vi anser fattas i betänkandet och i redogörelsen, vill jag i stället använda tiden till att fråga om Sverige finns med i den planering som görs för flyktingarna. I fredags fick jag en rapport om att en amerikansk delegation finns i lägren och förbereder att om det blir en fredlig lösning i kriget med Irak skall 800 familjer, motsvarande ca 3 000 personer, och ett antal handikappade och skadade tas emot av USA. Resten skall fördelas på andra europeiska länder. Men om det blir krig kommer detta inte att ske, utan då hoppas man att de så småningom skall kunna återvända till sitt land. Jag undrar om Sverige finns med i den här planeringen för de kurdiska flyktingarna?

Herr talman! Europarådets roll och Sveriges möjligheter att arbeta för de mänskliga rättigheterna är otroligt viktiga för oss. Där måste vi naturligtvis vara drivande och utnyttja de samarbetsmöjligheter som finns. Som världen ser ut i dag har inte förtrycket av de mänskliga rättigheterna minskat, utan vi ser snarare ständigt prov på att det utökas. För oss som parlamentariker är det otroligt viktigt att ständigt ta upp frågorna om de mänskliga rättigheterna och ständigt arbeta för en bättre värld. Att göra det inom Europarådet är en väsentlig sak för oss. Miljöpartiet har tillsammans med vänsterpartiet en reservation om Turkiets situation. Jag håller med Berith Eriksson i hennes anförande. Det är viktigt att vi verkligen markerar och ställer krav. Turkiet uppfyller inte i dag de krav som man har ställt upp i Europarådet för samarbete. Turkiet uppfyller inte heller kraven på mänskliga rättigheter, och vi får ständigt se prov på det. Det är naturligtvis angeläget att vi från svenskt håll agerar kraftigt. Jag yrkar därmed bifall till reservationen.

Herr talman! I det betänkande om Europarådet som vi har att behandla i dag -- det är en slags årligen återkommande debatt om Europarådets verksamhet -- finns bara en reservation. Det är den som berör Turkiet. Tidigare talare har redan berört reservationen. För bl.a. Turkiet -- tidigare är det Grekland under överstarnas tid och andra länder som har varit medlemmar i Europarådet under svåra tider -- har Europarådet en stor roll att fylla. Här pågår en kontinuerlig övervakning, en kontinuerlig granskning och en kontinuerlig debatt. Europarådet har alltså en mycket stor roll för att driva på utvecklingen och att försvara de människor som utsätts för förföljelse eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det är en roll som man känner mycket starkt för när man befinner sig som delegat i Europarådets parlamentariska församling. Det går icke en session utan att dessa frågor tas upp. Jag är alldeles övertygad om att när vi återigen åker ner till Strasbourg, till den session som tar sin början i slutet av januari, kommer frågan om Turkiet att tas upp igen. Vi får då en möjlighet att följa upp det som Berith Eriksson frågade om, nämligen om de frågor är besvarade som när utskottet tog ställning till motionerna ännu icke var klara. Vi har alltså en möjlighet att följa upp dessa frågor när vi kommer till Strasbourg. Europarådet har fått en ny roll gentemot reformländerna, de nya demokratierna i Centraloch Östeuropa. Det är en roll som står beskriven i utrikesutskottets betänkande, och det är en roll som jag tycker att vi icke kan gå förbi i dagens debatt och som är kolossalt viktig. Vi vet att Ungern har blivit medlem av Europarådet och att Polen står i tur. Man har där haft riktiga fria parlamentsval.

Det är självklart att våra tankar i dag går särskilt till en av observatörerna som har varit närvarande vid Europarådets sessioner med en mycket stor delegation. Det är Sovjetunionen. Jag erinrar mig också det mycket vackra och uppmärksammade tal som president Gorbatjov, mycket hyllad och uppburen, höll på försommaren 1989 inför Europarådet. Han talade då om det europeiska huset. Nu ser vi vad samme man gör gentemot de baltiska republikerna. Han skickar inrikestrupper att krossa fredliga demonstranter. Så sent som i går hotade han de baltiska staterna med fortsatta åtgärder om ingen politisk lösning kommer till stånd. Han påstår något som är klart osant, nämligen att de baltiska staterna inte har visat någon förhandlingsvilja. Vi vet att de baltiska delegationerna i Moskva har suttit och försökt att få i gång förhandlingar och mötts av sovjetiska stenansikten och icke någon rörelse och icke något försök till förhandling. Återigen hotar nu president Gorbatjov med fortsatta våldsåtgärder i de baltiska republikerna. Det står att läsa i dagens tidningar. Det är alldeles självklart att Europarådet måste ta upp den baltiska frågan vid sin session nu i slutet av januari. Det är alldeles nödvändigt. Jag förstår inte, men det blir naturligtvis en sak för Europarådet att hantera, hur man skall kunna upprätthålla en fortsatt observatörsstatus för Sovjetunionen under dessa omständigheter. Europarådet har en stor funktion att fylla för att stödja de baltiska republikerna i deras frihetssträvanden. Herr talman! Det var det budskap jag ville framföra i dag. Jag hoppas att de föregående talarna som särskilt har tagit upp frågan om Turkiets situation tillgiver mig att jag har velat säga detta från talarstolen.
Herr talman! Jag tackar Margaretha af Ugglas för hennes inlägg när det gäller Europarådets arbete för att påverka vad som händer i Turkiet. Margaretha af Ugglas nämnde också Grekland. Hon sade att när man nu reser till Europarådet blir det tillfälle att ta upp de frågor som vi har tagit med i vår reservation och i vårt särskilda yttrande. När det gäller flyktingarna i lägren i Turkiet vill jag nämna att på grund av de förhållanden som råder där flyr människor i panik. I desperation försöker de ta sig till andra länder. Till Grekland har det kommit ca 300 personer. De sitter i grekiska fängelser på Kreta, Amnissa och på andra platser. Där har man skilt familjerna åt. Kvinnorna finns i ett fängelse, männen i ett och barnen i andra fängelser. Det finns i Sverige namnlistor på dessa personer och också uppgifter på hur många barn som har fötts i fängelse. Det går att slippa fängelse om man kan betala en summa motsvarande 2 000 USA-dollar.

Det har varit en mycket effektiv strategi för turkarna att lova förbättringar som de sedan inte infriar. Jag undrar hur länge vi skall vänta på att Turkiet också visar några prov på förbättringar?

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag om Europarådet handlar framför allt om de mänskliga rättigheterna i Turkiet samt om de irakiska kurder som har flytt till Turkiet och deras situation. Det finns anledning att vara mycket deprimerad över utvecklingen för bägge dessa saker. I två och ett halvt år har de ca 30 000 irakiska kurderna levt under svåra förhållanden i turkiska läger. Turkiet har konsekvent motarbetat alla försök från utomstående som t.ex. UNHCR och Röda korset att bidra med pengar eller materiell hjälp. De irakiska kurderna lever dessutom inlåsta och bevakade, utom för enstaka besök som de tillåts få, men då bevakade av beväpnade vakter. Situationen blir inte bättre av att Turkiet i de områden där lägren finns bedriver ett formligt krig mot PKK. Det betyder naturligtvis att situationen försämras för de irakiska kurderna eftersom de till stor del utgörs av f.d. detta gerillasoldater från grupper i De som har haft pengar bland de irakiska kurderna har, som Berith Eriksson har sagt, flytt från lägren och tagit sig till andra länder då situationen har varit hopplös. Det är oerhört problematiskt att leva år efter år i ett tältläger under usla sanitära förhållanden, med mat på en absolut miniminivå, utan möjligheter att försörja sig och utan möjlighet till rörelsefrihet. Barnen har inte gått i skola på två och ett halvt år. Huvudsakligen beror det på att Turkiet inte accepterar att undervisning ges på kurdiska, och barnen talar naturligtvis enbart kurdiska. Detta är en oacceptabel situation, och det råder en stor risk att ingenting kommer att förbättras. Turkiet måste kritiseras utomordentligt starkt för att man trots de uppenbara humanitära behoven vägrar att låta hjälp komma fram från utländska och internationella givare. Framför allt måste Turkiet kritiseras för att UNHCR har förvägrats spela en roll för de europeiska kurderna. Det är en omänsklig politik som har förts av Turkiet. Berith Erikssons uppgifter om den amerikanska delegationen, som verkar vara beredd att ta emot ett antal familjer, innebär också att Sverige borde reflektera över att ta initiativ till en motsvarande fördelning mellan de europeiska länderna av så många som möjligt av de irakiska kurderna. Vi borde nu inse att det efter två och ett halvt år är uppenbart, av en lång rad olika skäl, att det inte kommer att bli någon lösning i Turkiet för den här gruppen. Det borde naturligtvis leda till att man försöker lösa problemet på annat sätt, t.ex. genom att dessa människor får komma på flyktingkvot till övriga Europa. Tortyrkommissionen har nu varit ratificerad av Turkiet i ungefär två år, och ändå strömmar trovärdiga rapporter ständigt in om nya fall av tortyr. Det går inte längre att, som man har gjort tidigare, skylla på disciplinsvårigheter inom polisen -- inte efter två år. Bl.a. visar en Amnestyrapport, som kom för ett tag sedan, att mer än 100 personer blev torterade mellan mitten av april och mitten av juni 1990. Det finns också ett hot från regeringen om att börja verkställa dödsstraff, något som man inte gjort sedan 1984. Det är över 300 personer som i så fall skulle komma i fråga för avrättning. Det föreligger även rapporter om att t.o.m. slagord som ''Fred och frihet'' leder till trakasserier för människor. En affärsinnehavare hade satt upp en lapp i sin butik om att han önskade fred och frihet i Mellanöstern med anledning av det nuvarande krigshotet. Han lär som ett resultat ha blivit av med sin affär. Detta är bara ett tecken på att respekten för de mänskliga rättigheterna inte riktigt är vad den borde vara i Turkiet. Det är dock rimligt att invänta den rapport från en övervakningskommission som agerar inom ramen för tortyrkommissionen. Men om inte den kommissionen på ett kraftfullt sätt klarlägger att tortyr inte förekommer, så måste Europas reaktion bli klar och entydig. Turkiet bör i så fall återigen anmälas till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Jag vill citera utskottet i anledning av vad Margaretha af Ugglas sade om Europarådets betydelse för de nya demokratierna i Europa: ''Europarådet har tillkommit för att främja samarbetet mellan Europas demokratier. Kraven för att bli medlem är högt satta. Medlemskap i Europarådet ses därför av staterna i Central och Östeuropa som en bekräftelse på att man uppnått status som parlamentarisk demokrati, att de mänskliga rättigheterna respekteras och att man bekänner sig till ett lagbundet samhällsskick.'' Vi måste då konstatera att det helt enkelt inte finns plats i den europeiska gemenskapen, i Europarådet, för ett land som systematiskt och medvetet kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Det finns en risk för att så är fallet inte bara med Sovjet utan möjligtvis också när det gäller

Herr talman! Jag ställer mig bakom Maria Leissners krav att Sverige skall ta emot fler flyktingar från dessa läger och att vi skall finnas med i den här planeringen. Men jag vill också påpeka att vi kanske måste städa litet utanför den egna dörren och ta emot de Trelleborg i augusti 1989 och som kom från de här flyktinglägren. De sitter fortfarande i Tyskland, och deras ärende ligger hos invandrarverket i Sverige. I det fallet har vi uppenbarligen brutit mot de bestämmelser vi har om transitland under flyktvägen. Men vi fick troligen stora skälvan när plötsligt 20 personer från de här flyktinglägren stod vid vår gräns. Vi trodde kanske att om vi släpper in dem, så kommer de övriga 30 000 omedelbart. Det har ju tidigare varit mycket svårt att ta sig ur lägren. Det verkar som om man i Turkiet har lämnat öppningar för dessa flyktingar -- att de kanske kan ta sig ut ur landet. Det kan ju också bero på att man tidigare med jämna mellanrum har tvångsåtersänt människor från lägren till Irak, och att det efter den 2 augusti 1990 inte är möjligt att fortsätta på det sättet. Jag ställer mig också bakom Maria Leissners uttalande att vi bör överväga att åter anmäla

Herr talman! Låt mig först konstatera att det när det gäller frågan om Turkiet enligt min uppfattning inte finns några principiellt skiljaktiga meningar, trots att det föreligger en reservation. Jag tror att vi alla är ense om att vi måste sätta största möjliga press på Turkiet, så att vi där får till stånd respekt för de mänskliga rättigheterna. Och om det inte visar sig gå, måste Turkiet lämna Europarådet. Vi kan inte som medlemmar acceptera stater som inte uppfyller Europarådets krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Anledningen till att vi från utskottets sida inte har föreslagit några särskilda åtgärder är ju att situationen i Turkiet är föremål för en särskild utredning, som senare kan leda till åtgärder. Vi är naturligtvis beredda att medverka till de erforderliga åtgärderna om det visar sig nödvändigt, vilket tyvärr är bara alltför sannolikt. Europarådet är en viktig institution. Europarådet är viktigt som väktare för demokrati och mänskliga rättigheter, och det är viktigt därför att det är det mest representativa organet för samarbete mellan Europas demokratier, mellan regeringarna och mellan parlamentariker. Det gör att Europarådet har fått en alldeles särskild roll att spela i den utveckling som vi nu ser i Europa. Det faktum att allt fler av Europas stater blir demokratier gör att Europarådet blir ett naturligt politiskt forum för ett vidare alleuropeiskt samarbete. Europarådet har också kunnat spela den rollen på ett mycket aktivt sätt. Det gäller inte minst dess parlamentariska församling. Man diskuterar också om Europarådet kan tjäna som bas för den parlamentariska förankring av ESK-processen som man nu diskuterar. Vi ser det som ganska naturligt. Det är alltså viktigt att Europarådet får möjlighet att spela en fortsatt aktiv -- och en aktivare -- roll i arbetet på att inlemma de öst och centraleuropeiska staterna i Europas demokratiska samverkan och samarbete, och att Europarådet blir en drivkraft i arbetet på att skapa en alleuropeisk gemenskap. Men detta innebär naturligtvis inte en urskillningslöst öppen famn. Det är också nödvändigt att Europarådet fortsätter sin roll som väktare av kraven på demokrati och mänskliga rättigheter. Den rollen är naturligtvis särskilt betydelsefull i den situation vi i dag befinner oss i. Här har redan kommenterats det faktum att Sovjetunionen har en observatörställning i Europarådet och också aktivt utnyttjar denna möjlighet.

Den ena är det faktum att ockupationen av de baltiska republikerna är ett arv från andra världskriget och att freden efter andra världskriget inte kan anses ha fullt uppnåtts innan också de övergreppen har upphävts och de baltiska republikerna har återfått sin frihet. Därför borde det vara naturligt för Europarådet att aktivt söka driva det kravet. Den andra synvinkeln är naturligtvis Sovjetunionens agerande i de baltiska republikerna ur de mänskliga rättigheternas perspektiv. Det är uppenbart att den typ av ingrepp -- de våldshandlingar -- som har skett, de inskränkningar i yttrande och tryckfrihet som har åstadkommits och det hot man har skapat mot demokratiseringsprocessen i Baltikum, är brott mot de mänskliga rättigheterna. Därför bör det vara naturligt att Europarådet snabbt tar upp detta, både i parlamentarikerförsamlingen och på ministerrådsnivå, och samlar sig till gemensam reaktion mot Sovjetunionen, en reaktion där man naturligtvis bör ta upp Sovjetunionens och Herr talman! Europarådet har möjligheter och ett ansvar. Jag tror att rådets sätt att hantera den kris som vi just nu upplever i Baltikum också blir betydelsefull för rådets möjligheter att spela en aktiv och pådrivande roll i arbetet för att skapa en demokratisk alleuropeisk gemenskap. Jag vill yrka bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Jag är mycket tillfredsställd med dagens debatt om Turkiet -- att så stor enighet och samstämmighet råder när det gäller synen på Turkiet. I dagens debatt har vi fått ytterligare och mer långtgående uttalanden än vad som framgår av betänkandet. Jag ställer mig bakom reservationen men ämnar inte yrka bifall till den. Vi i vänsterpartiet ställer oss också bakom kravet, som här förs fram, att frågan om Baltikum skall tas upp i Europarådet så snart som möjligt.

Herr talman! I dagens debatt om Europarådet har situationen för de irakiska kurderna i Turkiet tagits upp. I måndags, alltså den 14 januari, var jag i Paris på sammanträde med Europarådets flykting-, invandrar och befolkningskommitté. Där behandlade vi just denna fråga tillsammans med situationen för dem som flytt från Bulgarien till Turkiet. Vi beslutade med stor majoritet om en rekommendation som kommer att behandlas vid Europarådets ordinarie session i januari, närmare bestämt måndagen den 28 januari. Rekommendationen grundar sig på en rapport som är gjord av den tyska parlamentsledamoten Luuk och den nederländska parlamentsledamoten I mars förra året var underkommittén för flyktingfrågor, där jag ingår, i Turkiet för att undersöka situationen för de olika grupper av flyktingar som finns där. Som vi tidigare hörde här var förhållandena för människorna i de flyktingläger vi besökte miserabla, framför allt i de kurdiska lägren i Mardin och Diyarbakir. Friheten för människorna var begränsad, speciellt i Mardin. De sanitära förhållandena var dåliga. I t.ex. lägret i Diyarbakir fanns i vissa delar tillgång till vatten endast mellan kl. 12 på natten och kl. 5 på morgonen. I Mardin var tappkranen till dricksvattnet placerad bara några meter från torrdassen. Flyktingarna i Mardin bodde i tält, och gör så fortfarande. Bostäderna, dvs. tälten, hade dock förbättrats jämfört med förhållandena under vintern tidigare, genom att de nu var försedda med dubbla tältdukar och genom att halvmeterhöga väggar hade byggts upp. Jag vill påpeka att temperaturen i detta område kan gå ner till mycket under noll. All undervisning av barnen var förbjuden. Lägret i Mus hann vi inte besöka, men enligt uppgift var situationen ännu värre där. Detta ledde bl.a. fram till att vi efter besöket hos UNHCR, som endat får verka i Turkiet under tryck från den turkiska regeringen, gjorde påtryckningar hos våra olika regeringar för att få fram de medel som saknades för att bygga bostäder åt flyktingarna i Mardin. Detta lyckades, men när allt var klart sade den turkiska regeringen nej till byggandet med hänvisning till att den turkiska befolkningen inte ville ha kurderna i det området. Situationen för de irakiska flyktingarna är således lika svår även denna vinter.

Turkiet uppmanas att dra tillbaka sin reservation till Irak, och låta Röda korset hjälpa till med återförening av familjer. Turkiet föreslås också låta den sociala utvecklingsfonden få stödja de irakiska flyktingarna, och ge internationella hjälporganisationer tillträde till lägren i enlighet med praxis i andra medlemsländer. Dessa uppmanas också att ta emot de kurdiska flyktingarna i sina länder. Rekommendationen upptar också en del åtgärder avseende de bulgariska flyktingarna. Vid behandlingen av rapporten i måndags informerade de turkiska representanterna oss om att skolor startats den 25 oktober 1990 för flyktingbarnen i Mus och Diyarbakir, däremot inte i Mardin. På grund av lärarbrist är klasserna mycket stora. All undervisning sker på turkiska med turkiska lärare.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
Herr talman! Jag tackar Anita Persson för den här redogörelsen. Det sista påståendet, att Turkiet skulle ha startat skolor den 25 augusti 1990, ifrågasätter jag. Så sent som den 4 januari talade jag med en flykting direkt från lägren, och enligt honom finns fortfarande ingen skolgång i lägren.
Herr talman! Det förekommer viss undervisning i lägren.

Ambassaden har också bekräftat att det förekommer viss undervisning. Naturligtvis är det inte den undervisning som vi menar med undervisning i de svenska skolorna, men jag tycker att det är en framgång i alla fall att man har börjat.

Herr talman! Det är ju möjligt att man med undervisning menar den frivilliga koranundervisning som förekommer i de moskéer som finns i lägren. Man har byggt upp en lokal som skall fungera som moské, och där erbjuds barnen att läsa Koranen. Det var mycket bra att vi fick det här sagt i dag. Jag kommer att förmedla dagens protokoll till dem som vi har kontakt med i lägren, så att de kanske kan ställa krav på att få den undervisning som turkarna säger bedrivs där, ett påstående som jag fortfarande ifrågasätter sanningshalten i.
Herr talman! Det är inte den undervisning som bedrivs i lägren, utan den här undervisningen bedrivs utanför lägren.

Herr talman! Även en dag som den här, då tragiska konflikter och konfliktrisker tornar upp sig, tycker jag att det är rätt att vi försöker ägna någon tid åt att inte glömma andra oroshärdar i världen där krig faktiskt pågår och där stora tragedier kan inträffa i framtiden, om ingenting görs nu. Vi behöver kanske inte i dag repetera någon beskrivning över de röda khmerernas skräckvälde i Kambodja under perioden 1975--1978, då förmodligen över en miljon människor mördades eller svalt ihjäl, däribland 90 % av alla som hade någon form av högre utbildning. Många har under årens lopp haft svårt att förstå varför USA under så lång tid ansett sig tvunget att se mellan fingrarna eller rent av indirekt stödja en av de mest barbariska regimer världen skådat och som har kallat sig kommunistisk. Förklaringen är, som väl många av oss inser, den långsinta bestraffningspolitik som USA fört mot Vietnam och som visar sig på en rad områden. Det ser tyvärr ut som om USA inte ger sig i det här området förrän man säkert har fått en antivietnamesisk regering organiserad i Phnom Penh. Det var emellertid mycket välkommet att USA under sommaren 1990 deklarerade att ett av målen för dess politik var att förhindra att de röda khmererna kommer tillbaka till makten. EG och länderna i Sydostasien och t.o.m. Kina har följt efter och gjort liknande ställningstaganden. Skälen till denna omsvängning är flera, men naturligtvis har den internationella oron för och opinionsbildningen mot att det gamla Pol Potgänget skulle hjälpas tillbaka till makten varit en faktor som har drivit på. Det fanns ju en risk för att plötsligt skulle Kina och USA kunna stå ensamma i FN och försvara de röda khmerernas representation. Även i USAs kongress har stödet för den förutvarande linjen sviktat. Givetvis har utvecklingen i Östeuropa och den därav följande försvagningen av Vietnams ekonomi också bidragit till uppmjukningen av Kinas och USAs positioner. Omsvängningen under sommaren beredde också vägen för den fredsplan för Kambodja som presenterades av de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd den Kambodja, som enligt planen skulle bildas, har också skapats under hösten men har oerhört svårt att nå konkreta resultat. Efter Paris-mötet före jul utövas nu påtryckningar från främst Frankrike och Storbritannien mot parterna i den kambodjanska konflikten att försöka förverkliga den plan som säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar har lagt fram. Det är svårt att utöva påtryckningar på de gerillakrigare som finns ute i djungeln, och det är då i första hand Phnom Penh-regimen som kan påverkas, som man har direktkontakt med. Gerillakriget fortsätter, och de röda khmererna är enligt min mening fast beslutna att återta makten. De har inte tagit avstånd från sin tidigare politik och har inte visat sig beredda att avstå ifrån att sabotera de fria val som är tänkta att äga rum. Läget är enligt min mening oroande, och vackra ord hjälper inte långt. Jag skulle, som jag har sagt i reservationen, gärna velat ha en mera tydlig skrivning i utskottet men godtar att våra yrkanden Förutom de flyktingar som nu skapas inuti Kambodja på grund av gerillakriget finns, som vi alla vet, 400 000 flyktingar längs gränsen mot Thailand. De flesta är kvinnor, barn och åldringar. Lägren där de vistas kontrolleras av koalitionen mellan röda khmererna, Son Sanns KPNLF och Sihanouks folk. Förhållandena i dessa läger anser en del rapportörer vara en internationell skandal. I utbyte mot mat, sjukvård och kläder från biståndsgivare, däribland FN, rekryteras barn till soldater inuti Kambodja. Flyktinglägren kan därför sägas delvis fungera som militära baser. Thailands krav att lägren skall demilitariseras och att flyktingar och soldater skall åtskiljas har inte lett någonstans. Vi tycker att det är dags att FN sätter kraft bakom orden, försöker ställa lägren under UNHCFs kontroll och ser till att rätt personer får den flyktinghjälp som delas ut. Jag är därför inte till freds med den mycket försiktiga skrivning som utskottet gör med anledning av vårt yrkande att flyktinglägren måste befrias och har därför avgivit en reservation i det här ärendet.

Herr talman! I årtusenden har nu människan vandrat omkring på denna jord. Vi har utvecklats från att ha levt i grottor och träd till att stänga våra dörrar kring bekvämt centraluppvärmda hem. Vi har tagit sjumilakliv från primitiva riter och seder till avancerade datatekniksystem. Från den tidpunkt då hjulet förenklade vår tillvaro har utvecklingen rullat långt, ibland kanske t.o.m. alltför långt. Vi som befolkar jorden nu i 1900-talets slutskede skulle ha kunnat skapa en civilisationens högborg. Men vad har vi egentligen lärt oss, herr talman? Egentligen ingenting. Fortfarande tror världen på att konflikter kan lösas med krig. Fortfarande måste människor offras innan internationella och regionala konflikter kan få ett slut. Det är med både sorg och besvikelse som vi kan betrakta de våldshandlingar och krig som nu tornar upp sig i Baltikum och i Gulfen. Samtidigt som nu världsmakter återigen är beredda att försöka kriga sig till ett samförstånd, lider andra stater fortfarande av sviterna från tidigare försök till sådana lösningar. Kambodja, det ärende som vi nu skall behandla i kammaren, är ett av dem. Kambodja, detta land som våldförts av krig och slitits sönder av inbördes stridigheter. Kambodja, detta land som Pol Pot-regimens groteska sociala experiment ruinerade på ekonomiska och sociala infrastrukturer och vars folk lidit mer än någonsin vår fantasi kan föreställa sig. Detta land om något är beviset på nödvändigheten att lösa konflikter med förhandlingar och fredliga överenskommelser. Efter många år utan någon synlig lösning på konflikten antog FNs säkerhetsråd i september 1990 resolution 668, i vilken det ges stöd för en fredsplan för Kambodja och en allomfattande lösning av konflikten. Den planen godtogs också av de fyra kambodjanska parterna. En fredlig lösning är egentligen den enda reella möjligheten för att Kambodjafrågan en gång för alla skall lösas, en uppfattning som också utskottsmajoriteten uttrycker i betänkandet. Reservationen som fogats till betänkandet behandlar främst mänskliga rättigheter samt flyktingars och krigsfångars situation i Kambodja. I reservationen anförs att Sverige aktivt skall verka i FN och i andra internationella sammanhang för att gränslägren befrias från de röda khmerernas terror, för att flyktingar och soldater skiljs åt och för att lägren demilitariseras. Precis som Bengt Hurtig nyss nämnde, är situationen för de hundratusentals människor som lever i gränstrakterna mellan Kambodja och Thailand mycket svår. En stor del av flyktingarna är barn under 15 år, och många av dem har aldrig upplevt något annat liv än det i lägren. Barn tvingas att bli soldater och delta i stridigheterna. En faktor som ytterligare komplicerar situationen är att majoriteten av flyktingarna inte befinner sig under UNHCRs kontroll och därför inte heller har full flyktingstatus. I få läger, framför allt inte i dem som röda khmererna kontrollerar, finns det möjligheter för internationella organisationer att komma in. Utskottet säger i betänkandet att det är angeläget att Sverige i internationella sammanhang fortsätter att verka för de mänskliga rättigheterna, inkl. flyktingars och krigsfångars situation, något som Sverige aktivt har gjort i FN. Brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig accepteras, oavsett vem som bär ansvaret för dem. Vidare har Sverige vid upprepade tillfällen tagit avstånd från den främmande militära inblandningen i Kambodja. Sverige har också i flera år försökt få säkerhetsrådet att ta upp Kambodjafrågan till behandling. Det bör även nämnas att en del av fredsplanen som presenterades av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar innehöll förslag om skydd för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att ge bistånd till offren för kränkningarna av de mänskliga rättigheterna är beroende av att fredsplanen förverkligas. Det är först när fredsplanen har börjat verka som Sverige kan ta ställning till frågan om diplomatiska förbindelser med Kambodja. Men vi skall inte glömma att Sverige i dag faktiskt ger stöd till Kambodja genom framför allt katastrofbiståndet, som uppgick till 16 milj.kr. under förra budgetåret. Biståndet har främst lämnats genom FNs barnfond för stöd till landets primärskolor, hälsovård och dricksvattenförsörjning. Genom ett regeringsbeslut under hösten kommer det humanitära stödet till Kambodja att uppgå till 36 Med det, herr talman, och med förhoppning om fred vill jag yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkande 5 och avslag på reservationen.

Herr talman! Alla önskar vi att det sargade Kambodja skall få fred, en demokratisk utveckling och en legitim regering. FN antog i höstas en resolution som innebär en fredsplan för Kambodja. Ännu har den inte lett till några framgångar. Vid det möte som hölls i Paris i december kunde de olika kambodjanska parterna inte enas i arbetet med fredsplanen. Trots allt kom man dock överens om att samlas till en fredskonferens under det första kvartalet i år. Den stadga och den enighet som FN nu har motsvarar de idéer om en institution för konfliktlösning som avsågs när de en gång bildades. Det ger trots allt förhoppningar om en lösning på Japans premiärminister kommer i slutet av denna vecka att besöka Sydostasien. Avsikten med hans besök är att få till stånd ett samarbetsavtal mellan Japan och de sydostasiatiska staterna. Avtalet skall förhoppningsvis omfatta dels samarbete om en uppbyggnad av ländernas ekonomier, dels ett samarbete för att finna lösningar på Kambodjakonflikten. Därmed stöder Japan de fem ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet i arbetet för att finna en väg till fred i Kambodja. Situationen är plågsam för Kambodjas folk. Det är angeläget att också vi stödjer det kambodjanska folkets rätt att själva besluta om sin framtid. Vi bör därför stödja FNs fredsplan. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Krig och mänskligt lidande har vi sett många prov på i alla tider och överallt i världen, men inte minst i Indokina under de senaste decennierna -- Vietnamkriget och de röda khmerernas härjningar. Ett visst hopp om möjlighet till fred i Indokina väcktes dock sedan de krigförande parterna i Kambodjakonflikten enat sig om att bilda ett nationellt råd som skall styra landet under en övergångsperiod, till dess fria val under FNs överinseende kan hållas. Men vägen dit kan tyckas ganska lång. Frågan är hur de röda khmererna skall förmås sluta med sin terrorverksamhet och sina krigshandlingar. Pol Pots skräckvälde under åren 1975--1979 får inte åter bli en grym verklighet. Minst 1 miljon människor dödades brutalt under de åren. Nu har det skett en del positiva saker, dock. Man kan säga att Kambodja har gått från planhushållning till marknadsekonomi. Entreprenörer har nu startat verksamhet i företag inom småindustri, hantverk, byggande, fiske, handel etc. 1989 blev det tillåtet för enskilda att bruka mark och driva familjejordbruk. Samma år fanns det ca 12 000 privata företag i Phnom Penh, detta i ett land som tio år tidigare befann sig på en utvecklingsnivå som man kan jämföra med 1200 talets, ett helt förlamat land. Thailand neutraliseras och de röda khmererna avväpnas kan vi förhoppningsvis se en lösning på Kambodjafrågan. I dag räknar man med att röda khmererna har en armé på ca 40 000 soldater. Skall man då nå fram till fria val i Kambodja? Det diskuteras i FN att man skulle kunna försöka använda Namibiamodellen till att övervaka fria val i Kambodja. Nu är det svårt att jämföra dessa två länder. De har helt olika förutsättningar. Det blir betydligt dyrare och svårare för FN att övervaka fria val i Kambodja, och man räknar med att det kanske skulle kosta över 2 miljarder kronor. Men demokrati måste få kosta. I jämförelse med de enorma summor som nu läggs ner på vapentillförsel, vapenköp, upprustning och krigsmateriel av olika slag är detta småpengar i sammanhanget. Därför får inte kostnaderna vara ett hinder när vi nu skall försöka att via FN få till stånd fria val. Dessa pengar måste anslås och en organisation skapas för att man skall kunna övervaka fria val i Kambodja. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Jag vill gärna börja med att instämma i det Karl-Göran Biörsmark säger i sitt anförande. Under 1990 växte förhoppningen om att mänskligheten i ett starkt FN har ett effektivt instrument för att lösa svåra konflikter med fredliga medel. Arbetet för Kambodja är ett gott exempel på detta. Stormakterna har böjt sig för FN. Kina har slutat förse Kmeh rouge med vapen och USA har ändrat sin inställning totalt till förmån för FNs fredsplan om fria val under FNs överinseende med skydd för mänskliga rättigheter och internationella garantier för Kambodjas självständighet. Sverige stöder FNs ansträngningar som också går i den riktning som förespråkas i den motion som behandlas i betänkandet. Det finns inga motsättningar mellan motionärernas förslag och utskottsmajoritetens. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Fru talman! Jag kan instämma med det samtliga föregående talare sagt. Det här är väl en fråga där det råder en ganska massiv enighet mellan alla partier och företrädare i debatten. Vi minns väl alla när Indokina befriades 1975: Glädje och hopp över att befrielsen också nådde Kambodja och fasan och skräcken när vi efter hand fick klart för oss att det var en regim som satte i gång det största folkmordet sedan andra världskriget. Jag kan till alla delar instämma i vad som har sagts. Jag har försökt att bilda mig en uppfattning om det finns någon saklig djupgående skillnad mellan reservationen och majoritetstexten, men någon sådan har jag inte riktigt kunnat finna. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Maria Leissner har frågat mig om kvinnor som i samband med polisförhör i sitt hemland utsatts för våldtäkter och misshandel, är att betrakta som flyktingar i Genèvekonventionens bemärkelse samt hur jag avser att garantera skydd åt de bulgarienturkiska kvinnor som utsatts för sådana övergrepp mot bakgrund av vår inskränkning av asylrätten. Interpellationen baseras på en missuppfattning. Maria Leissner anför nämligen i sin interpellation att de bulgarienturkiska kvinnornas möjlighet att få skydd i Sverige har försämrats, eftersom 1989''. Detta är fel. innebär att endast konventionsflyktingar skall beviljas asyl här samt att krigsvägrare och s.k. de facto-flyktingar skall undantas från rätten till asyl, såvida de inte har ett särskilt starkt skyddsbehov. En sådan företrädesrätt till fristad i Sverige kan emellertid gälla även en utlänning som får stanna på humanitära grunder enligt bestämmelsen i Vad gäller frågan om flyktingskap görs denna bedömning utifrån om utlänningen känner välgrundad fruktan för förföljelse och på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av sitt hemlands skydd. För att utlänningens fruktan skall godtas måste den inte bara ha fog för sig, utan den skall också vara välgrundad. Det är fallet när det med hänsyn till utlänningens personliga förhållanden och förhållandena i hemlandet finns anledning att anta att utlänningen kan komma att utsättas för förföljelse om han eller hon återsänds dit. Vi vet att den s.k. bulgariseringskampanjen under den förra bulgariska regimen var brutal, och den föranledde också att en del bulgarer med turkiskt ursprung fick asyl i Sverige. Sedan regimen fallit, har utvecklingen i Bulgarien gått mot en demokratisering, och de trakasserier som eventuellt kan förekomma i dag är inte sanktionerade av staten på det sätt som var fallet under Zhivkov-regimens dagar. Den politiska situationen i Bulgarien har förändrats på ett för asylbedömningen avgörande sätt. Detta innebär emellertid inte att det i det enskilda fallet inte skulle kunna föreligga flyktingskäl även för bulgarer med turkiskt ursprung. Vad gäller kvinnor som i samband med polisförhör i sitt hemland utsatts för våldtäkter och misshandel kan givetvis något generellt svar inte ges. Det är de sammantagna omständigheterna i det enskilda fallet som får bli avgörande för bedömningen av flyktingskap eller ej. Regeringens beslut i december 1989 innebär därvidlag ingen förändring.

Fru talman! Min interpellation handlar inte om Bulgarien-turkarnas situation i allmänhet, utan om problemet med troligen ett hunddratal kvinnor som har utsatts för mycket svåra övergrepp i samband med bulgariseringskampanjen. Dessa problem har krupit fram först efter ganska lång tid, eftersom det är väldigt svårt för kvinnorna att börja berätta om dem, och det har framkommit att problemen inte bara rör vissa individer utan att det kan röra sig om ett stort antal av de Bulgarien-turkiska kvinnor som finns här. Jag skulle vilja referera till en inlaga från en psykolog som har arbetat med dessa kvinnor och som jag tror också har kontaktat invandrarministern. Hon skriver: Det har uppenbarat sig att de turk-bulgariska kvinnorna i Bulgarien har haft ett rent helvete. Under den tid som deras män har suttit fängslade har den bulgariska polisen och militären uppsökt kvinnorna och våldtagit dem. Det har inte varit fråga om en, utan upp till tre fyra stycken vid samma tillfälle. De har sedan uppmanats att hålla tyst, annars skulle deras män råka ännu värre ut. Dessa turkiska kvinnor, som är muslimer, har känt sig skändade och fått skamkänslor. De har inte vågat berätta om övergreppen för sina män, eftersom de då skulle riskera att överges, vilket också hände en av de kvinnor jag har träffat. Detta är en stor skymfning inom islam. Dessa kvinnor har inte heller kunnat prata med andra kvinnor om övervåldet. De har ej heller kunnat prata med svensk polis om detta vid förhöret tillsammans med maken. Några insiktsfulla advokater som förhörde maka och make var för sig fick klart för sig om denna tragedi. De vände sig till mig för att kvinnorna skulle få bearbeta de traumatiska händelserna. Sedan nämner psykologen några av de exempel som har kommit fram, och jag vill också gärna referera några fall. Ett exempel handlar om en trettioårig ensamstående kvinna med två barn, tvillingar, som är sex år. Hon våldtogs under förhör på en polisstation. Hon blev övergiven av maken då han fick veta detta. En annan kvinna på trettiotvå år med två barn på tio och tolv år blev hämtad av polisen när mannen satt i fängelse. Hon blev våldtagen av två poliser. De brände henne med droppande plast på brösten. Hon vaknade utanför huset efter att ha varit avsvimmad och fick söka hjälp hos en vän som är sjuksköterska. Maken är ovetande om detta. Ett annat fall gäller en trettioettårig ensamstående kvinna med en elvaårig son. Hon är frånskild sedan två år på grund av att maken fått vetskap om att hon under hans fängelsetid under början av 80-talet våldtagits av poliser. Hon fick missfall efter det att hon brutalt våldtagits, bränts med cigaretter och rispats med kniv. Hon har vid ca 25 tillfällen under detta år varit tvingad till samlag t.o.m. i sonens åsyn. Osv., osv. Det är alltså fråga om oerhört brutala övergrepp, som på något sätt måste tas i beaktande när kvinnorna ansöker om asyl i Sverige. Jag ställde två frågor till invandrarministern. Den ena frågan var om man rent generellt skulle kunna tänka sig att kvinnor i allmänhet som på grund av etnisk tillhörighet utsätts för övergrepp som är så pass brutala som den här typen av våldtäkter skulle kunna passa in under Genèvekonventionen. Jag får inget riktigt svar på den frågan i Maj-Lis Lööws interpellationssvar. Jag vill då hävda att det är alldeles klart att när man är förföljd så betraktas man enligt Genèvekonventionen som flykting om förföljelsen uppnår en viss nivå, även om förföljelsen sker på etnisk grund. Min bedömning är att den nivån i dessa fall är tillräckligt allvarlig för att man skall kunna bedöma dessa kvinnor som konventionsflyktingar. Det är inte uteslutet att man är flykting enligt Genèvekonventionen bara därför att förföljelsen sker på etnisk grund. Det är tvärtom en av de grunder som nämns i Min andra fråga gällde vilket skydd som kan garanteras dessa kvinnor om de inte får stanna som konventionsflyktingar. Jag hade i min interpellation en felaktig formulering, som nu har klarlagts av Maj-Lis Lööw. Men faktum är ändå att även om regeringen formellt inte är förhindrad att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl, så är dessa möjligheter i princip i praktiken helt borta. Såvitt jag har förstått har paragrafen knappast använts,men det är möjligt att jag är dåligt informerad. ungefär hur många fall har denna paragraf kommit till användning under den tid som har förflutit sedan den 13 december 1989? Jag skulle inte tro att det är fråga om särskilt många fall, och därför ligger väl egentligen min beskrivning närmare verkligheten än Maj-Lis Lööws. Men det kan ju hända att jag har fel. Jag skulle till slut vilja få ett mer utförligt svar på hur kvinnor som har utsatts för den här typen av övergrepp kan få skydd i Sverige medan nuvarande regler gäller. Jag skulle uppskatta om Maj-Lis Lööw kunde ge något positivt besked. Det rör sig nämligen om kvinnor som har varit utsatta för mycket mycket svåra upplevelser. Även om den politiska situationen i Bulgarien nu delvis är en annan, är dessa kvinnor ändå så djupt skadade och har blivit så pass störda att det kommer att bli utomordentligt svårt för dem att återvända till hemorten och kanske se våldtäktsmännen i ögonen och träffa dem dagligen och stundligen igen. Detta i sig kan vara en grund för att bevilja uppehållstillstånd i Sverige.
Fru talman! Jag skall inte återupprepa vad jag sade i mitt svar. Jag vill bara än en gång understryka vad jag alltid har anledning att understryka, nämligen att det alltid liksom i det här fallet är utomordentligt svårt att ge några svepande, generella svar.

Detta måste enligt min uppfattning också tas med i bilden. Men självfallet kan det faktum att kvinnor har varit utsatta för sådana här övergrepp, när det ingår som en del i en sammantagen bild av en familjs situation, leda till att man bedömer att det finns grund för att familjen skall få stanna i Sverige. Jag är ledsen, men jag har utomordentligt svårt att på rak arm ge några siffror på hur ofta hänsyn tas till humanitära skäl. Jag kan emellertid försäkra att möjligheterna att ge uppehållstillstånd av humanitära skäl har utnyttjats i åtskilliga ärenden under den här tiden. I det avseendet finns det ingen skillnad föranlett av det s.k. decemberbeslutet.
Fru talman! Jag hade inte för avsikt att ta en debatt om hela den Bulgarien-turkiska situationen, även om det kanske också hade varit på sin plats. Jag vill ändå protestera mot att Maj-Lis Lööw säger att en försvagande omständighet för Bulgarien-turkarna var att de lämnade sitt land när demokratiseringen redan hade påbörjats. Jag tror inte att det har så särskilt mycket med verkligheten att göra. Maj-Lis Lööw vet säkert vid det här laget att väldigt många av Bulgarien-turkarna blev uppmanade att lämna sitt land och blev försedda med dokument av myndigheterna för att de skulle kunna göra det. Hon vet säkert också att det, när de kom till Sverige under augusti, september och oktober, inte fanns så många tecken på att saker och ting skulle förbättras. Det fanns inte heller särskilt många tecken till förbättringar i januari, även om den delegation som regeringen då skickade till Bulgarien var oerhört framsynt, eftersom den konstaterade att saker och ting redan hade hänt fastän beslut om detta fattades först nästan ett år senare, dvs. i november i år. Det gällde Bulgarien-turkarnas rätt att få tillbaka sina namn och annat. Låt oss ta upp detta i en annan debatt så att vi kanske då kan gå mer på djupet med frågan. Jag tackar ändå för de något positiva formuleringar som Maj-Lis Lööw ger när det gäller möjligheten att räkna in den här typen av upplevelser vid bedömningen av en asylansökan. 1989 innebar att enbart rena konventionsflyktingar skulle få stanna. De asylsökande utöver konventionsflyktingarna som skulle få komma in i landet var endast människor med inte bara starka skyddsbehov utan särskilt starka skyddsbehov. Paragrafen om humanitära skäl har som jag har uppfattat det för det mesta använts för människor som haft avsevärt svagare skäl än ''särskilt starka skyddsbehov''. Det är kanske därför på sin plats att jag återkommer med en fråga, så att vi sedan kan få ett svar på om paragrafen om humanitära skäl verkligen är i bruk på det sätt som Maj-Lis Lööw hävdar. Det vore mycket intressant att få veta det. Jag hoppas att Maj-Lis Lööw har dessa fakta om de Bulgarien-turkiska kvinnornas situation aktuella när deras fall bedöms. Som jag sade tidigare är det nämligen inte bara den nuvarande situationen i Bulgarien som är aktuell, utan det är också fråga om hur mycket dessa kvinnor har skadats av sina upplevelser och hur problematiskt det skulle bli för dem att återsändas tillbaka till samma ställe och möta de människor som har förövat brott emot dem. Detta måste också tas med när man behandlar deras ansökan.

Fru talman! Jan-Olof Ragnarsson har frågat mig om regeringens inställning till en av UNHCR Bakgrunden är följande. I början av 1990 skedde en markant ökning av asylinvandringen via Polen. Från svensk sida togs kontakt med polska myndigheter för att få stopp på en från början misstänkt men senare bekräftad illegal invandring. Det stod snabbt klart att man från polsk sida ville medverka till en lösning av problemen. Som en följd av dessa strävanden avvisades ca 260 personer till Polen med omedelbar verkställighet, och de polska myndigheterna stoppade omkring 500 Röda korset tog hand om personerna i Polen. Svenska myndigheter ställde dessutom ett belopp till svenska Röda korsets förfogande för hjälp till systerorganisationen i Polen. De polska myndigheterna tog kontakt och inledde ett samarbete med UNHCR. Efter UNHCR:s utredning framkom att ungefär hälften av de ca 760 personer som begärt att få resa till Sverige ansågs ha flyktingskäl och att ett drygt hundratal av dessa sagt sig ha anhöriga här i riket. Sverige har förklarat sig villigt att medverka till en lösning i dessa fall. Vi kom överens med UNHCR att personakterna i resp. ärende skulle tillställas statens invandrarverk för vidare handläggning. Dessutom ombads UNHCR att med kraft söka en lösning även för övriga inom denna grupp som finns kvar i Polen. Personakterna tillställdes invandrarverket strax före jul. Där handläggs nu ärendena. Granskningen sker för att säkerställa arten av anknytningar till Sverige.

Fru talman! Jag får tacka invandrarministern för svaret på min interpellation. Jag anser att Sveriges åtgärd att direktavvisa asylsökande till Polen var felaktig, bl.a. därför att Polen inte har skrivit under Genèvekonventionen och därför att Polen i det närmaste saknar asyllagstiftning. Jag är också mycket kritisk mot Sveriges agerande när det gäller personer som ville söka asyl i Sverige och som reste via Polen. Man kan också misstänka att svenska myndigheter nu förhalar en lösning av detta problem. FNs flyktingkommissar överlämnade redan den 3 oktober 1990 till den svenska regeringen en lista över 77 ärenden, representerande 124 personer, som uppfyller kriterierna i den svenska regeringens utfästelser.

Dessa utfästelser bekräftades av statssekreterare Bo Göransson i en december 1990. De personakter som invandrarministern talar om borde mycket snabbt kunna kontrolleras via invandrarverkets dataanläggning. En annan anmärkningsvärd formulering i interpellationssvaret gäller invandrarministerns påstående om bekräftad illegal invandring. Jag skulle vilja att invandrarministern närmare förklarade innebörden i uttrycket ''illegal invandring''. Avses exempelvis användande av falskt pass, förfalskade viseringar etc.? Anser invandrarministern att det alltid är fel att någon med hjälp av förfalskade handlingar tar sig till Sverige? Jag hoppas att invandrarministern kan förklara denna formulering i interpellationssvaret om illegal invandring. Till sist, fru talman: Kan invandrarministern tala om för mig hur lång tid det kommer att ta innan de asylsökande som fortfarande finns i Polen får komma till Sverige? Jag åsyftar alltså de asylsökande som redan den 3 oktober 1990 enligt FNs flyktingkommissar uppfyllde kraven på att få asyl i Sverige.
Fru talman! Jag skulle kunna ägna lång tid åt att beskriva bakgrunden till det som var alldeles nödvändigt att göra i förhållande till Polen när den situation som jag beskriver i mitt svar uppstod i början av år 1990. Vi upptäckte ganska snart att vi var på väg att få en ström av f.d. gästarbetare från Förenade Arabemiraten och trakterna där omkring. Det var en hel kedja av profitörer som gav dessa människor falska förespeglingar och utnyttjade deras brist på kunskap om möjligheterna att få asyl i Sverige. I denna verksamhet ingick även falska viseringar och falska pass. Jag har ingen lust att medverka i en invandrarpolitik som ger fritt fram för den här typen av verksamhet ute i världen eller i Sverige. Det var alldeles nödvändigt att vidta denna åtgärd. Vi hade annars fått en alldeles ohållbar situation. Det visade sig också att Polen -- och det tycker jag att vi skall ta med på plussidan -- var beredd att ta sitt ansvar. Man ansåg också i Polen att om Polen skulle kallas för demokrati och vara ett fritt land i fortsättningen, fick man lov att ta sitt ansvar på det sätt som demokratiska och fria länder gör när det gäller flyktingar från andra länder. Det gjorde man också, bl.a. med bistånd från svenska Röda korset. Jag anser att det var bra att saken kunde lösas på det sättet. Vi har emellertid sagt oss att det bland dessa människor kan finnas sådana som är flyktingar i konventionens bemärkelse. Det var svårt för Polen att klara ut detta, eftersom -- precis som Jan-Olof Ragnarsson påpekade -- man inte hade någon rutin i sådana här frågor och heller ingen lagstiftning på området. Man tog därför hjälp av UNHCR, som ställde upp och gjorde denna prövning. Vi fick sedan i oktober ett brev med ett antal namn. Vi svarade då att vi ville ha dessa människors akter, så att vi kunde bedöma vilken anknytning de hade, var de skulle placeras osv. Det har faktiskt betydelse för att vi skall kunna åstadkomma ett vettigt mottagande. Vi fick akterna alldeles före jul, och vi jobbar nu med ärendena. Jag tycker faktiskt att det är litet oförskämt att påstå att vi förhalar handläggningen. Ärendena handläggs i bästa samarbete med de polska myndigheterna och UNHCR. Jag är alldeles säker på att vi kommer att ha ett sådant samarbete även i fortsättningen.
Fru talman! Jag anser att den här aktionen mot Polen i somras var ett allvarligt brott mot det internationella regelsystemet när det gäller flyktingar. Jag ställer mig också mycket frågande till en hel del av de formuleringar som Maj-Lis Lööw använder i debatten när hon säger att det hade varit att ge fritt fram för flyktingar att strömma in i Sverige och bosätta sig här, om man hade behandlat deras asylansökningar. Jag vill då bara påminna om att FN-konventionen om mänskliga rättigheter slår fast att människor har rätt att söka asyl. Sedan har varje land full frihet att göra en bedömning av vilka asylsökande som är att betrakta som flyktingar och vilka som inte är det och som man alltså kan vägra uppehållstillstånd. Den rätten har Sverige ograverat, och det är därför som vi har ett invandrarverk med uppgift att pröva asylansökningar och föreslå om de asylsökande skall få stanna eller om de inte skall få göra det. Om man hävdar att människor bara genom att få lov att komma till gränsen och söka asyl därigenom ges fritt tillträde till det svenska territoriet, är det ingenting annat än en grov förolämpning mot invandrarverkets personal som på ett mycket noggrant sätt prövar skälen för att låta de asylsökande stanna. Det är uppseendeväckande att invandrarministern försvarar åtgärder som syftar till att hindra människor från att ansöka om asyl, eftersom det står mycket klart i FN-konventionen, i Genèvekonventionen och på andra ställen att rätten att ansöka om asyl är absolut. Man skall kunna ansöka om asyl. Sedan skall Sverige kunna säga nej. Det är också anmärkningsvärt att bortåt hälften av dessa människor befanns vara flyktingar i Genèvekonventionens bemärkelse och att de alltså skulle ha haft rätt att stanna i Sverige. Det fick de alltså inte, utan problemet måste lösas på annat sätt. Jag instämmer helt och hållet i Jan-Olof Jag vill till sist beröra påståendet att en hel del av dessa människor var arbetskraftsinvandrare, som strömmade in från Förenade Arabemiraten. Troligen var det en hel del människor som hade utnyttjat möjligheten att arbeta under en kortare tid i Förenade Arabemiraten för att få möjlighet att fly undan en outhärdlig situation i hemlandet. Det stod ganska klart att det gällde en icke obetydlig del av dessa flyktingar. När möjligheten att få skydd på det sättet upphörde tvingades de söka andra lösningar. I vilket fall som helst skall även deras ansökningar prövas. Sedan kan Maj-Lis Lööw säga nej, om det finns skäl till det.

Fru talman! Jag tycker att det är bra att Maria Leissner kom in i den här debatten. Jag delar fullständigt hennes uppfattning att det inte är fritt fram för alla människor som kommer till Sverige att få stanna här. Vi har enligt vår flyktingpolitik en reglerad invandring, men ansökningarna skall prövas i vanlig ordning i Sverige. Jag skall inte upprepa vad Maria Leissner sade, men jag skall upprepa de frågor som jag i mitt anförande ställde om invandrarministerns formulering ''illegal invandring'' och som jag inte fick något svar på. Anser Maj-Lis Lööw att användandet av falska pass och falska viseringar innebär illegal invandring? Tycker invandrarministern att det är fel att man med hjälp av falska handlingar tar sig till Sverige? Jag anser att invandrarministerns formulering i det här avseendet är olycklig. Jag frågade också hur lång tid invandrarministern tror att det tar innan dessa 124 personer, som enligt Genevèkonventionen och har anknytning till Sverige, får ett besked om att de kan komma till
Fru talman! Jag hade ingen som helst förhoppning om någonting annat än att Maria Leissner skulle instämma i kritiken. Däremot tycker jag att jag borde kunna ha förhoppning om att bli riktigt citerad. Jag sade faktiskt inte att det skulle vara fritt fram att strömma in i Sverige och få asyl, utan jag försökte i mycket kort sammandrag beskriva den situation som rådde och vad den hade kunnat leda till. Jag kan trösta både Jan-Olof Ragnarsson och Maria Leissner med att även om 260 personer fick vända, så var det 30 000 andra som fick söka asyl i Sverige under den här tiden. Samtidigt måste det bygga på att vi kan föra en dialog med våra grannländer om dessa frågor. Om vi skall ha så täta förbindelser, öppna gränser och möjligheter att röra sig över gränserna till våra grannländer måste vi kunna föra en dialog kring dessa frågor när situationen var så som den var i Polen. Där hade man gått emot fria val, demokratisk styrning, mänskliga rättigheter m.m. Jag vill än en gång understryka, vilket jag hoppas framgick av mitt första inlägg, att innan vi vidtog auktionen hade vi försäkrat oss om att Polen hade för avsikt att inte verkställa några utvisningar som stod i strid mot Genèvekonventionen och att man var beredd att verka i den anda som de konventioner som vi har på detta område ger uttryck för. Att man inte hade hunnit ratificera konventionen är en annan sak. Huvudsaken är att vi vet och kan lita på att myndigheterna agerar på ett acceptabelt sätt. Detta var precis vad som hände. Polen levde upp till de åtaganden som hade gjorts. Man inrättade flyktingförläggningar. Vi kunde också ha möjlighet att ge ett visst svenskt stöd till det. De tog hjälp av FNs flyktingkommissariat och fick ärendena prövade. Vi är också beredda att ta vår del av detta. Jag vill också påpeka att vi mycket starkt har understrukit att UNHCR måste se till att det även blir en lösning för de övriga. Det är ingen lösning att Sverige tar emot dem som har anknytning till Sverige. Även de andra människornas problem måste ju få en lösning, i Polen eller annorstädes.
Fru talman! Det viktiga i denna debatt är att Sverige måste se till att slå vakt om det internationella regelsystemet. Det är mycket svårt för oss att agera internationellt för att andra länder skall följa andan i Genèvekonventionen och regler som har fastslagits om vi själva manipulerar och t.o.m. bryter mot de internationella reglerna. Det är därför mycket oroväckande att höra Maj-Lis Lööws argumentation emot rätten att söka asyl. Hon säger att situationen skulle ha blivit -- jag tror att uttrycket var -- ohållbar om dessa människor skulle ha tillåtits att söka asyl i Sverige. Det finns regler när man kan avvisa till första asylland. Det finns relativt klara regler, och en praxis har utbildats i Sverige. Dessa regler följdes dock inte i detta fall. Flera av dem som blev tillbakaskickade till Polen var människor för vilka Sverige var att betrakta som första asylland. På många olika sätt rörde det sig således i somras om en regellös dumpning av asylsökande till ett uttfattigt grannland. Detta grannland hade inte skrivit under Genèvekonventionen, var inte förberedd på det hela och var, såvitt jag vet, inte helt införstådd med vidden av det svenska agerandet. Det är därför mycket ledsamt att höra att invandrarministern rättfärdigar detta beteende. Det betyder att Sverige inte är berett att slå vakt om de internationella reglerna och om rätten att söka asyl. Som ett medel att skapa en bekvämare situation i Sverige använder man sig t.o.m. av åtgärder som hindrar berättigade asylsökande från att ens komma fram till den svenska gränsen. Detta är en ganska allvarlig händelse.
Fru talman! FNs flyktingkommissariat skall självfallet också diskutera de 260 fallen. Min fråga gällde emellertid att man förhalar att människor, som redan är intervjuade och vars fall har blivit utredda och som faller under Genèvekonventionen när det gäller flyktingar och har anknytning till Sverige, kan komma till Sverige. Jag har här brevet från FNs flyktingkommissariat som är daterat den 3 Vidare kan jag bara konstatera, fru talman, att jag inte får svar på mina frågor om illegal invandring och vad invandrarministern menar med den formuleringen. Som jag sade i min inledning finner jag sådana formuleringar vara anmärkningsvärda. Jag får väl återkomma till dem i ett annat sammanhang. Invandrarministern har nu möjlighet att svara på de frågor jag har ställt.
Fru talman! Jag tycker, Jan-Olof Ragnarsson, att vi ganska många gånger i denna kammare har diskuterat att man självfallet har möjlighet att komma hit och söka asyl och uppehållstillstånd utan handlingar eller med falska handlingar. Det kan finnas förklaringar till att människor gör det. Vi har också åtagit oss att pröva deras skäl. I mitt andra inlägg försökte jag ändock att beskriva vilken verksamhet som låg bakom en stor del av den ström som vi såg började komma och som vi hade sett under ganska lång tid innan vi tog till denna åtgärd. Det fanns faktiskt människor som utnyttjades av profitörer hela vägen och kanske skulle riskera att hamna i Sverige helt utblottade och ändå inte få uppehållstillstånd. Jag tycker ändå att vi skulle kunna vara överens om att vi inte skall medverka till att försätta människor i en sådan situation och låta andra mindre nogräknade personer profitera på det. UNHCR har utrett flyktingskapet, men har självfallet inte kunnat utreda anknytningen. Vi fick akterna strax före jul, och vi måste få en chans att titta på hur anknytningen ser ut. Det har också betydelse för det rent praktiska mottagandet av de människor som skall komma hit.

Fru talman! Elver Jonsson har ställt följande frågor till socialministern: målsättning om en minskad totalkonsumtion av alkohol med 25 % till år 2000? 2. Hur har Nordiska rådets beslut följts upp för att uppnå WHO-målet? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Från olika håll har lagts fram förslag om förändringar av den samlade alkoholpolitiken i syfte att sänka alkoholkonsumtionen i enlighet med WHOs målsättning. Riksdagen har också ställt sig bakom socialutskottets betänkande om en aktiv alkoholpolitik.

Nordiska ministerrådet om ökade insatser för att minska alkoholkonsumtionen vill jag redovisa följande: Samtliga nordiska länder arbetar för att begränsa alkoholkonsumtionen i överensstämmelse med WHOs målsättning, men varje land har sitt eget program utifrån det egna landets förutsättningar. Frågan har diskuterats vid ett möte mellan Nordiska ministerrådet anser att det inte är möjligt att utarbeta ett gemensamt nordiskt tidsbestämt aktionsprogram i den här frågan. Alkoholfrågorna ingår som ett prioriterat område i det samarbetsprogram som fastställdes av de nordiska social och hälsovårdsministrarna år 1988. De nordiska länderna undersöker för närvarande möjligheterna att gemensamt finansiera en insats för att stärka WHOs alkoholpolitiska arbete inom Europaregionen. Regeringen är, som redovisas i årets budgetproposition, beredd att avsätta medel för detta ändamål. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har Sverige medverkat till att uppmanat FNs generalsekreterare att ta initiativ till fler alkoholpolitiska åtgärder inom FN. På nationell basis har regeringen under senare år stärkt det förebyggande arbetet på alkohol och drogområdet. Under åren 1989 och 1990 har en landsomfattande aktion mot alkohol och andra droger genomförts. Aktionen leds av en arbetsgrupp -- den s.k. ATHENA-gruppen -- i vilken ingår representanter för folkrörelser och myndigheter. Gruppen har initierat olika drogförebyggande verksamheter och opionsbildande insatser. Regeringen har nyligen beslutat att förlänga gruppens mandat fram till den 1 juli 1991 för att tillsammans med regeringens aktionsgrupp mot narkotika ytterligare intensifiera och förstärka det lokala drogförebyggande arbetet. Som jag tidigare informerat riksdagen om avser regeringen att förelägga riksdagen en proposition med förslag till åtgärder på det alkoholpolitiska området under innevarande riksmöte i syfte att sänka alkoholkonsumtionen och därmed förbättra folkhälsan.

Fru talman! Jag tackar statsrådet Lindqvist för svaret på min interpellation, som jag ställde till socialminister Thalén, tillika superminister. Orsaken var närmast att jag och Bengt Lindqvist hade en debatt för drygt ett år sedan. Jag vill nu höra om minister Thalén har en högre ambitionsgrad än vad vi då kunde spåra och sedan har sett av regeringens arbete. Låt mig säga med ledsnad i rösten, Bengt Lindqvist, att detta år får ses ur alkoholpolitisk synpunkt som ett förlorat år. Den oro som riksdagen har dokumenterat och uttalat så många gånger återspeglas inte i regeringens insatser. Jag är därför osäker på om statsrådet Lindqvist saknar ambitionen eller auktoriteten att göra det riksdagen flera gånger har bett om. Läget är fortfarande svårt, fru talman. Det beräknas att upp emot 0,5 miljoner människor har bekymmer med sitt eget alkoholbruk. En femtedel av vårdplatserna upptas av alkoholrelaterade skador hos patienterna. Värst är det inom den psykiatriska vården, där upp emot hälften har svåra alkoholproblem. De drabbas av sjukdomar orsakade av ett omfattande alkoholbruk. Vi har massor med mänskliga tragedier i de här spåren. Det är över ett år sedan som riksdagen sade till regeringen: Låt oss få en mer aktiv alkoholpolitik. Utöver de konkreta åtgärder som man ville vidta sade man också att de måste leda fram till ett förverkligande av de mål som man tillsammans med regeringen hade ställt sig bakom, nämligen att minska den nationella konsumtionen med en fjärdedel fram till år 2000. Alkoholkonsumtionen är fortfarande det dominerande sociala och medicinska problemet i vårt land. Detta klara samband mellan bruk och missbruk har inte heller statsrådet eller regeringen dementerat. Det är därför som det är så oroväckande att man inte vidtar konkreta åtgärder. Statsrådet säger att han delar socialutskottets och riksdagens bedömning att det vill till att konkreta åtgärder vidtas. Han hänvisar också till ATHENA-gruppen, som säkerligen gör ett gott arbete. Men det är en liten informationsinsats som inte skall överdrivas i brist på andra insatser. Jag känner också stor oro vad gäller Nordiska ministerrådets inställning. Den svenska regeringen bär också en stor del av ansvaret för den. Om alkoholfrågorna är ett prioriterat område sedan 1988, som ministerrådet säger, och det inte har skett mer, då frågar jag mig: Vad sker när ett ärende inte är prioriterat? Lindqvist uppgifter som cirkulerade i pressen, att Sverige inte längre skulle kunna använda prisinstrumentet på grund av harmoniseringsarbetet inom EG. Det var väl att det skedde. Nästan samtidigt tog jag del av ett anförande som statssekreterare Sture Korpi från socialdepartementet hållit på CAN:s årsmöte. Han sade bl.a. att möjligheterna till vidgade insatser är uttömda, och det sade han med avseende på prisinstrumentet. Kan Bengt Lindqvist förtydliga regeringens hållning och tala om huruvida möjligheterna är uttömda? Eller betraktar regeringen fortfarande prisinstrumentet som en aktiv alkoholpolitisk åtgärd? Försiktigheten att använda det ger mig onda föraningar om att statssekreterare Sture Korpis uttalande kan äga giltighet. Nu har regeringen haft socialstyrelsens förslag på sitt bord ett år. Det innehåller många goda förslag, och nu utlovas en proposition. Jag förutsätter att det finns mycket med i den av vad socialstyrelsen och riksdagen har uttalat sig för. Situationen på det alkoholpolitiska området är nämligen närmast på väg att försämras. Under åtta nio år från 1977 års beslut hade vi en period då utvecklingen på detta område gick i rätt riktning, mot en bättre tingens ordning. Därefter har det gjorts många utredningar, men passitiviteten har lett till en motsatt trend. Jag är också bekymrad över den avrustning av alkoholpolitisk kompetens som socialstyrelsen utsetts för. Jag tror att det är djupt olyckligt att man rustar av på detta område. Jag kan, fru talman, inte underlåta att säga följande: Regeringen, som ger oss fylliga deklarationer vid varje riksmötes start om vad som är viktigt, har med nästan allting utom vad man tänker göra på det alkoholpolitiska området. Ändå säger man att alkoholmissbruket är vårt största sociala och medicinska problem. Det finns en disharmoni mellan vad vi behöver göra och vad regeringen har gjort. I den förra debatten uppmanade jag statsrådet Bengt Lindqvist att han vid några större framträdanden borde ta upp dessa frågor till diskussion. Jag tror nämligen det spelar mycket stor roll vad den minister säger som har ansvaret för dessa socialpolitiska frågor. Jag hemställer att den uppmaningen får stå kvar. Låt mig slutligen summera detta interpellationssvar genom att citera en statsman från svunna tider, en socialdemokratisk sådan. Vid ett tillfälle sade han ungefär så här: Vad vilja socialdemokraterna? Detta frågetecken framstår i eldskrift när statsrådet Bengt Lindqvist har besvarat min interpellation.
Fru talman! Låt mig först understryka att alkoholkonsumtionen och den problematik som den leder till är för mig och för regeringen ett allvarligt problem som inte skall bagatelliseras eller försummas. Jag ger Elver Jonsson rätt i hans kritik att den alkoholpolitiska propositionen har dröjt så länge. Men det finns en rad skäl till det som jag skall redovisa för att försöka öka förståelsen för dröjsmålet. Jag vill också framhålla att det inte har att göra med någon bagatellisering eller nedsättning av betydelsen av alkoholpolitiska insatser. För att tala klarspråk var det så att varken riksdagens beställning eller socialstyrelsens handlingsprogram var särskilt väl utarbetade rent tekniskt. Kraven gällde i flesta fall en omfattande beredning för att kunna driva frågorna vidare, inte minst om det skulle bli fråga om en proposition till riksdagen. Det beredningsarbetet har pågått under det gångna året. En annan sak som har komplicerat vår planering är EES-förhandlingarna; det skall jag gärna erkänna. Redan under sommaren och sedan under hösten 1990 aktualiserades vissa frågor i våra interna diskussioner och så småningom också med förhandlarna och i förhandlingarna kring EES avtalet. Som Elver Jonsson vet gällde det framför allt frågan om monopolens ställning. Detta har vi i varje fall tills vidare klarat ut genom en redovisning av vår ståndpunkt, nämligen att våra monopol bör kunna bevaras. Det finns också starka alkoholpolitiska skäl för denna ståndpunkt. Det ställningstagandet har vi gemensamt med de andra Om emellertid EG hade ställt kravet att vi skulle slopa våra monopol eller delar av dem, då hade det självklart känts underligt att just ha lagt fram en alkoholpolitisk proposition som bygger på vårt system för utskänkning och försäljning av alkohol. EES-frågan och försöken att klarlägga vår syn på alkoholfrågorna har spelat en roll för vår planering av den kommande propositionen. Som Elver Jonsson också vet har det varit ett händelserikt år som har gett regeringen och regeringskansliet ganska mycket att göra. Det har faktiskt också påverkat våra möjligheter att med kraft hantera propositioner av detta slag. Det är de tre skäl som jag kan anföra som orsak till det långa dröjsmålet. Men nu kommer alltså den alkoholpolitiska propositionen. I anslutning till detta skall jag beröra frågan om vår framtida alkoholpolitik och det förhållandet att vi nu står inför diskussioner om en förmodad integration i Europa. I de intervjuer och artiklar som jag har stått för den senaste tiden har jag i detta perspektiv sagt att vi behöver en debatt om den långsiktiga alkoholpolitiken i Sverige. Det är egentligen två faktorer som vi skall försöka förändra. Det ena är att vi skall uppnå WHO-målet och sänka alkoholkonsumtionen med 25 % fram till år 2000. Det andra är att vi skall försöka göra det i en miljö som blir mer internationell och där vår politik så att säga får mäta sig med politiken i andra länder. Mot den bakgrunden har jag sagt att det i det långsiktiga perspektivet är svårt att tänka sig att vi genom att väsentligt trappa upp de traditionella restriktiva medlen kan nå målet att sänka konsumtionen. Av olika skäl tror jag att det blir politiskt svårt att göra det. Vi skall inte bara bevara den alkoholpolitiska politik som vi för med nuvarande restriktioner, utan vi skall också försöka bygga vår politik på att nå målet, dvs. ökade restriktioner. Jag tror att vi behöver föra en diskussion om detta. Jag har ärligt försökt redovisa min inställning i det fallet. Det betyder naturligtvis inte, fru talman, att vi inte skulle kunna höja priserna på alkohol på det sätt som vi har gjort sedan 1987. Vi har försökt hålla dem på den höga nivå som vi då lade dem på. Priserna har höjts för att kompensera för inflationen. För att nå vissa mål kan vi möjligen också höja priserna ytterligare. Men de stora insatser som skulle behövas för att uppnå 25 procentsmålet tror jag vi måste söka oss fram till också på andra vägar. Jag vill få till stånd en diskussion om vilka de realistiska förutsättningarna är för att uppnå det målet. Det kan ske med den politik vi har fört tillsammans med andra möjliga åtgärder som vi som kämpar för att sänka alkoholkonsumtionen kan se som acceptabla och realistiska i nuvarande läge.
Fru talman! Jag tackar för de deklarationer som statsrådet här har gett för hur han ser på det allvarliga problemet med den höga alkoholkonsumtionen. Om dessa deklarationer är vi ense, och det gäller också riksdagen och regeringen i övrigt. Problemet har varit att statsrådet har hängett sig åt de goda filosofier som han har fullt stöd för men samtidigt inte låtit skrida till handling. Jag ger honom en honnör för att han tar till sig kritiken mot att det har hänt så litet. Det tar jag som ett indirekt löfte om att det kommer att bli bättre fart. Jag har sedan, fru talman, litet svårt att förstå att det här skulle vara så besvärligt. Det har varit tekniska svårigheter och krävts mycket beredning, säger statsrådet. Men, käre Bengt Lindqvist, det här är egentligen vad riksdagen beslöt 1977. Man kan också påtala några av Bengt Lindqvists företrädares försumligheter, men det är ju dagens problem vi diskuterar. Det behövs inte beredas mycket och inte forskas särskilt mycket. Vi kan ändå göra mycket av det riksdagen har önskat. Vi behöver inte hänga upp oss på en eller annan delfråga i ett EES-avtal, även om ett sådant avtal är mycket viktigt. Jag hoppas att den proposition som kommer inte gör en delfråga av monopol och prisinstrument. Statsrådet säger för övrigt att det inte skall vara något bekymmer när vi får en harmonisering med förhållandena ute i Europa. Utskänkningsfrågor och liknande frågor tycks vara det enda riktigt svåra. Låt oss gärna föra en långsiktig debatt, statsrådet Bengt Lindqvist. Det tycker jag vore mycket bra. Problemet är bara att om vi begränsar oss till det är vi snart framme vid år 2000, då vi skall ha uppfyllt WHOs krav på en 25-procentig sänkning av alkoholkonsumtionen. De senaste tre fyra åren indikerar inte ens att vi går åt det hållet, och det gör mig bekymrad. Jag delar annars Bengt Lindqvists uppfattning att vi inte väsentligt skall trappa upp situationen och åtgärdssidan. Det kan vara komplicerat. Jag ställer dock inga andra krav än att vi står fast vid det som vi redan har bestämt oss för i riksdagens beställning. Även jag vill gärna få till stånd en breddad diskussion. I det ligger att jag tycker att Bengt Lindqvist litet oftare skall tala om alkoholpolitik både när han träffar partivänner och i andra högtidliga sammanhang. De alkoholpolitiska frågorna är jätteviktiga och genomsyrar hela vårt samhälle. Låt oss gärna föra diskussioner, men just nu krävs kraftfull handling.
Fru talman! Låt mig bara göra några korta reflexioner. Då och då talar jag faktiskt om alkoholpolitik och om nödvändigheten av att bedriva en aktivare sådan. Vi kan kanske enas om att medias intresse för den typen av inlägg varit ganska begränsad. Det är svårt att nå ut med sådana debatter. Men om vi nu kan få till stånd en debatt mot bakgrund av WHO-målet och internationaliseringen, så är det precis vad som behövs. Jag lovar att försöka fylla propositionen med ett så kraftfullt och realistiskt innehåll som det över huvud taget är möjligt. Elver Jonsson betecknade 1990 som ett förlorat år. Det kom ingen alkoholpolitisk proposition, sade han, och det var väl grunden för påståendet om ett förlorat år. Men faktum är att vi för första gången på åtskilliga år ser tendenser till att alkoholkonsumtionen viker, Elver Jonsson. Det tycker jag inte att vi bara skall notera som en automatik -- det tror jag faktiskt delvis har att göra med att svenska folket blir bättre upplyst och att de insatser som vi gör, inte minst de som ATHENA gruppen med sina olika aktiviteter har stått för, ger resultat. Låt oss ta till oss det som någonting positivt. Alkoholkonsumtionen fortsätter nu i varje fall inte att öka. 3,4 %. Sedan är det möjligt att det tyvärr kommer att motverkas av en ökad försäljning på restauranger och av öl i butikerna. Det får vi se när vi får fram den statistiken. Men det är en positiv signal som jag tycker att vi skall ta till oss. Sedan menar jag att det arbete som ATHENA gruppen gjort och de näst intill 20 miljoner som vi lagt ned på att driva upplysnings och informationsarbete under de senaste åren inte är ett förlorat arbete. Det börjar ge resultat. Jag skulle vilja se mycket mer av den typen av insatser i framtiden. Där tror jag att vi kan utveckla oss långt. Sedan kan vi också knyta an till människors intresse för sin hälsa och sitt välbefinnande och på den vägen utveckla ett sundare umgänge med starka drycker. Möjligheten att utveckla den sortens politik tror jag faktiskt ganska mycket på.
Fru talman! Statsrådet Lindqvist har sagt så många bra saker att jag beklagar att han nu börjar låta förnöjsam över de tendenser han kan skönja, nämligen att vi i siffermaterialet kan se att systembolagens försäljning under 1990 kan ligga någon tiondel lägre än året innan. Han dementerade också sitt eget påstående genom att sedan säga att vi inte vet hur det har sett ut bl.a. på restaurangsidan. Jag tror att de tendenserna är alltför små för att ge oss hopp om att vi klarar WHO-målet, men jag har ändå tagit fasta på att statsrådet är beredd att lägga fram en proposition där man nu radikalt tar itu med de här sakerna, till skillnad från de senaste åren. Det ser jag som ett löfte, men också som en bindning från regeringens sida att nu göra det. Sedan sade statsrådet att han då och då talar om de här frågorna och beklagade det dåliga mediaintresset. Jag instämmer i det. Om massmedia vore lika ''källkritiska'' i förhållande till dessa gifter som i förhållande till andra gifter skulle vi här i landet ha en mycket kraftig debatt. Jag beklagar att vi inte har det. Det betyder att vi här i riksdagen och även regeringen måste tala ofta och högt om de här frågorna. För övrigt ber jag om en hälsning också till superministern. Säg att detta inte enbart är en fråga för statsrådet Lindqvist -- hela regeringen måste engageras i detta arbete, om vi skall nå framgång.

En fredlig lösning stod till sist inte att finna i Mellanöstern. Inte ens de vädjanden som FN och Pérez de Cuellar personligen in i det sista riktade till Saddam Hussein gav något som helst resultat. Allas vår varma förhoppning är att kriget skall få ett snabbt slut och att så få människoliv som möjligt skall spillas. Utrikesminister Sten Andersson kommer som tidigare aviserats att kl 14.30 lämna kammaren information om det aktuella läget i Gulfen liksom om det aktuella läget i Baltikum.

Fru talman! Alf Wennerfors har frågat mig om jag är beredd att till programländer som är diktaturoch enpartistater ställa demokrativillkor för att biståndssamarbetet skall fortsätta. Som Alf Wennerfors påpekar har jag den 22 Wikström utförligt redogjort för regeringens syn på demokratimålet i biståndet och de arbetsmetoder som tillämpas för att främja detta mål. Min grundsyn är att man skall bistå människor som kämpar mot förtryck och strävar efter demokrati och utveckling i u-länder. Därför har insatserna för att främja demokrati i olika länder och med olika metoder fortlöpande ökat under min tid som biståndsminister. Målgrupperna för svenskt bistånd kan inte inskränka sig till människor som haft turen att födas i en demokrati. Därför måste vi även i fortsättningen stödja biståndsprojekt i olika länder. Valet av projekt skall ske med stor omsorg, så att de ligger i linje med de biståndspolitiska målen. Det finns en lång rad biståndsinsatser som innebär en långsiktig investering för mänsklig utveckling och demokrati. Läskunnighet ger människor verktyg att själva kämpa för sina rättigheter. Den kunskap och vana att organisera sig i demokratiska former, som är effekter av svenska biståndsinsatser, ger resultat också i form av ökat deltagande i den ekonomiska och politiska processen. En komplettering till dessa långsiktiga program, utgör de särskilda insatserna för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter. Hit hör stöd till lagstiftning och rättssäkerhet, bidrag till ett stort antal organisationer för mänskliga rättigheter, insatser i samband med allmänna val, stöd till utsatta grupper, såsom kvinnor och barn, samt ett omfattande förvaltningsbistånd. I dialogen med programländerna kommer jag som företrädare för regeringen och andra representanter för svensk biståndspolitik att även i fortsättningen med stor tydlighet framföra vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Fall av bristande respekt för de mänskliga rättigheterna skall självfallet påtalas och vi skall klargöra att sådana undergräver viljan till ett biståndssamarbete med Sverige. Många av Sveriges samarbetsländer har inlett en utveckling mot ökad demokrati och flerpartisystem. Det är bl.a. för att kunna stödja denna positiva utveckling som medlen för särskilda demokratiinsatser ökar kraftigt i årets budget. Anslagsposten föreslås uppgå till 550 milj.kr. Den skall användas för stöd till människor som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter, oavsett om det är i en omgivning av förtryck eller om det är i länder som befinner sig i en process mot demokrati och ökat folkligt inflytande. Att främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter är hörnstenar i svensk utrikespolitik. Biståndet är ett viktigt instrument för att föra utvecklingen framåt och främja dessa värden i en ulandsverklighet präglad av fattigdom, krig och förtryck. Vi kommer att fortsätta arbetet att främja människors strävan efter ett liv där de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut och är uppnåeliga även för de fattigaste. Utvecklingen i södra Afrika och Latinamerika visar vilken livskraft tron på dessa värden har hos de människor som kämpar mot förtryck. Det svenska biståndet är fortsatt ett mycket viktigt instrument för att bistå i dessa processer mot demokrati.

Fru talman! Det står en pojke framför mig utanför hyddan. Han iakttar mig uppfordrande. Runt om mig står en mängd barn och några vuxna. De följer tyst vad som sker. Så säger den mörkhyade pojken något på swahili något som tolken översätter: Jag vill leva. Jag vill inte dö. Jag vill leva ett liv som du har fått leva. Den här bilden finns ständigt i mitt minne. Min livsfilosofi och min moderata ideologi utgår ifrån att varje människa är unik, oavsett om hon är vit eller svart. Varje människa, oavsett om hon är född i Roslagen eller i en afrikansk by i Tanzania, föds med unika resurser. Dessa resurser vill människan utveckla, under barnaåren med hjälp av sina föräldrar och andra vuxna. Det är föräldrar och politiker som skall skapa förutsättningarna. En sådan förutsättning är den enskilda människans frihet som samtidigt är en grundläggande mänsklig rättighet. Varje år föds 90 miljoner barn. Många miljoner av dessa -- 14, 15, kanske 20 -- dör av bl.a. hunger och svält. Vilket slags liv blir det för dem som överlever? För att du åtminstone skall komma i närheten av verkligheten i t.ex. länder söder om Sahara, måste du försöka tänka dig in i den allra djupaste fattigdom, som du över huvud taget kan tänka dig. Försök också tänka dig in i den dagliga tillvaro, där du lever som ett slags slav, där din frihet är lika med noll och där du lever i skräck för landets diktator, hans myndigheter, hans soldater, hans säkerhetspolis, hans bypolis och hans angivare! Varje människa -- vare sig hon är bantuneger, vietnames, rumän eller svensk -- vill leva i frihet och demokrati, vill utbilda sig, vill kunna välja arbete både för att kunna överleva och för att kunna leva ett innehållsrikt liv. Dessa människor nås kanske någon gång av de svenska biståndsprojekten. Vårt bistånd -- 550 milj.kr. till Tanzania varje år, drygt 300 milj.kr. till Vietnam -- stöder landets diktator eller envåldshärskare och hans regim, hans myndigheter, hans elit och hans parti. Jag menar inte att pengarna går direkt till dessa maktmänniskors fickor, utan att vårt bistånd stöder och stärker diktatursystem, vanstyren, enpartisystem, övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta befäster fattigdomen och ofriheten. Det sammanlagda biståndet till ett av de mest biståndsberoende länderna, Tanzania, var drygt 50 miljarder kronor från samtliga biståndsgivare under åren 1970--1988. Men befolkningen är fortfarande lika fattig. Människorna har kanske t.o.m. blivit fattigare och de lever i ofrihet. De har små möjligheter att ta sig ur fattigdomen. Visst har många biståndsprojekt varit framgångsrika. Många människor har blivit hjälpta. Våra biståndsarbetare har gjort stora och fina insatser. Helhetsintrycket är dock att utvecklingen har stagnerat. Jag har frågat biståndsministern: Är det inte dags att ställa villkor? Nu har jag fått svar. Tack för det. Svaret är positivt och välmenande. Det är mycket som jag kan instämma i. I sitt svar säger biståndsministern att hon även i fortsättningen med stor tydlighet kommer att framföra vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Det är positivt, men det hjälper ju inte. Detta har biståndsministern sagt under en följd av år, men envåldshärskarna struntar i vad Lena Hjelm-Wallén från Sverige säger, även om hon nu framför sina synpunkter med stor tydlighet. Envåldshärskarna kanske t.o.m. flinar åt oss bakom våra ryggar. Till sist vill jag ställa en fråga. I det tredje stycket på s. 2 i svaret säger biståndsministern: ''Fall av bristande respekt för de mänskliga rättigheterna skall självfallet påtalas och vi skall klargöra att sådana undergräver viljan till ett biståndssamarbete med Sverige.'' Fru talman! Jag tolkar detta så att biståndsministern ändå mött mitt villkorsresonemang en liten bit på väg. Har jag tolkat biståndsministern rätt?
Fru talman! Det har under de många år som vi har diskuterat bistånd funnits ett visst resonemang om förståelse och ursäkt för de enpartistater som vi ger bidrag till. Argumenten har varit att de har en annorlunda tradition, annan kultur, att stamtänkande undergräver en demokratisk process, utbildningsnivån, som statsrådet nämnde, outvecklade kommunikationer och svag nationell enhetskänsla. Allt detta är sant. Många av de stater som vi ger bidrag till har formats på ett konstlat sätt, och befolkningen känner inte en naturlig samhörighet. Men det finns en smärtgräns för hur länge vi kan använda de här argumenten för att ursäkta enpartistater. Yttrandefrihet, tryckfrihet och fria val är ingen lyx. Alla människor måste få möjlighet att ta del i den demokratiska processen, oberoende av om de t.ex. kan läsa, skriva, räkna eller inte. Demokratins redskap är ju diskussionen, argumentationen, orden. Visst betyder läskunnigheten oerhört mycket i den demokratiska processen, men inte så mycket att man inte skall kunna ha en sådan på grund av analfabetism. Fri partibildning och ett flerpartisystem är ett demokratiskt fundament. Det är detta som förvägras många av de grupper i u-ländernas enpartistater som skulle vilja bilda andra partier och bilda opinion mot den sittande regimen. Försvar av enpartistater klingar tomt och falskt. Försvaret för de socialistiska demokratier som vi har talat om tidigare har tystnat på ett klart sätt, och det med all rätt. Enpartisystem i u-länderna har lagt och lägger, menar jag, en förlamande hand över utvecklingen i länderna. Det finns en demokratisk kraft hos människor när de får komma till tals, får komma med idéer och synpunkter. Lägger man en förlamande hand över detta, har det effekt på utvecklingen i hela landet. Folket måste ha rätt att på demokratisk väg byta ut sina ledare, precis som Alf Wennerfors i sin interpellation visar exempel på hur man byter ut den som inte skött organisationen av järnvägssystemet på rätt sätt. Det finns faktiskt en parallell här. Om landets ledare missköter landet skall folket ha rätt att på ett demokratiskt sätt byta ut ledaren. Halva utrikesutskottet gjorde en resa i slutet av sommaren till Zambia, Botswana och Namibia. Det var i den bemärkelse vi nu pratar om en mycket bra resa, där vi fick goda pedagogiska exempel på vad det innebär att vistas i ett land med ett flerpartisystem eller i ett land med enpartisystem. I Zambia upplevde vi just den förlamning jag nämnde. Det händer ingenting. Vi fick också tillfälle att möta en grupp som inget hellre önskade än att bilda ett oppositionsparti. I den gruppen ingick också f.d. ministrar. De sade också att om enbart zambier hade deltagit i mötet, utan oss från Sverige, hade mötet varit olagligt. Sedan for vi vidare till Botswana och Namibia och upptäckte att det var en helt annan anda i dessa länder med flerpartisystem. Det märktes direkt. I Namibias parlament finns sju partier. Vi satt runt ett bord där alla sju partierna var representerade. I regeringen sitter tre partier. Trots att Swapo har absolut majoritet har man tagit in andra partier. Ett yttrande från Namibia måste jag relatera: Om 5--10 år skall vi inte behöva ha något svenskt bistånd. Det är inställningen. Det är en helt annan ''go'' än den man finner i Zambia, där någon sorts uppgivenhet råder. Detta håller vi säkert med om i långa stycken. Det svåra problemet är hur vi skall nå ut med vårt budskap. Frågan är om vi nu är beredda att skära i biståndet till länder som inte går in för ett flerpartisystem. Det skulle jag vilja ha ytterligare klargöranden om från statsrådet.
Fru talman! Låt mig först alldeles klart betona att de mänskliga rättigheter som bl.a. FN har slagit fast naturligtvis fullt ut också skall gälla fattiga människor i u-länder. Fattigdom i sig får aldrig urskulda brott mot mänskliga rättigheter. Det har jag sagt flera gånger tidigare från den här talarstolen, men jag tror att det behöver sägas igen. Låt mig också göra alldeles klart att jag och regeringen naturligtvis ser demokrati som ett mål i sig, men också som ett medel i utvecklingsprocessen. Demokrati är i sig en utvecklingskraft. Det är därför demokrati är så viktig för fattiga länder. Hur skall man då arbeta för att nå därhän? Ja, vi har valt att i framför allt dialog med länderna och sedan med konstruktivt biståndssamarbete nå dit vi vill. Vi menar att hela debatten om demokrati måste främjas i u-länderna. Det handlar om yttrandefrihet, medbestämmande, pluralism, flerpartisystem, insyn, fria val osv. När människor förstår detta, när önskemålen att utnyttja dessa rättigheter fullt ut kommer har de en sådan kraft att frågan om flerpartisystem kommer av sig självt. Det kan vi också se i utvecklingen i Afrika. Det jag inte vill vara med om, och som jag reagerar mot i den här debatten, är att man skall nyttja demokratimålet i svenskt bistånd som ett sorteringsinstrument bland de länder som vi samarbetar med. Moderaterna har alltid mycket nära till att använda det på det sättet. Jag vill också säga att begreppet envåldshärskare nog kan användas i u-landssammanhang på många håll, men när det sägs i direkt anslutning till Tanzania tycker jag att det är att missbruka det ordet. Det skulle behövas bättre i andra sammanhang. Den dialog som vi tror på handlar om att med presidenter och regeringsföreträdare ta upp kritik. Ibland skulle jag önska att jag hade exempelvis herr Wennerfors med mig när jag talar med presidenter och ministrar. Det är inte några snälla, välmenande samtal. De är i allmänhet fyllda av just enskilda fall och brott mot mänskliga rättigheter. Det kan handla om att vi anser att det har ägt rum ett vanstyre som gör vårt samarbete mindre bra. Det är klarspråk. Men när man för den här typen av debatt vet vi att man har mycket större möjligheter att agera om man gör det direkt med de personer det är fråga om och sedan inte orerar så mycket utåt om detta. Då slår det lätt tillbaka och får inte den effekt som vi önskar. skrivit ett brev. Men man kanske i detta sammanhang skall framhålla att jag i januari 1990, efter det att brevet skrivits, men innan det besvarades, hade ett mycket tydligt samtal med de ansvariga herrarna. Bara några dagar efter det blev det faktiskt ett byte på chefsposten, och sedan tillsattes även andra ministrar. Den här typen av verksamhet pågår hela tiden. Men jag talar inte om det i massmedia eller i riksdagens talarstol. Gör man det för mycket leder våra ansträngningar inte till de resultat vi vill uppnå. Vi predikar, jag kan använda det ordet i det här sammanhanget, ansvar och insyn, inte bara i förhållande till regeringsledamöter, som vi träffar, utan på alla nivåer, eftersom det är så grundläggande för att man skall få en demokratisk utveckling. Jag kan inte riktigt förstå hur man skulle kunna hjälpa den här pojken och andra barn i fattiga tanzaniska byar genom att ställa villkor som innebär att vi avbryter biståndet om inte fler partier inrättas. Det fungerar inte på det viset. På vilket sätt får den här pojken hjälp om vårt bistånd för att utveckla landsbygden, ge hälsovård, undervisning osv. dras in. Det är inte alls så -- jag skall återkomma till det senare att man struntar i vad vi säger. På det har vi sett många bevis på. Glöm inte att det är en mycket positiv process på gång i Afrika i riktning mot demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

Fru talman! Jag håller helt med om att dialogen är fundamentet och att det är på det sättet som vi skall arbeta. Jag känner samtidigt en viss frustration, och det gör säkert statsrådet också. Åren går och ingenting händer. Visst får vi vissa positiva signaler. Det är riktigt. Jag tänker också på de personer som var tjugo år när många av länderna blev fria från kolonialismen. De är i dag femtio år och har inte fått uppleva ett demokratiskt system. Många av dessa personer arbetar i dag under mycket svåra förhållanden. Vi måste också ha med i bilden hur länge vi skall understödja de här länderna med vårt bistånd. Vi borde åtminstone kunna ge dem en signal om att vi fryser biståndet, men att vi ökar biståndet till länder som visar tecken på en demokratisk utveckling. De länder som ger dessa signaler skulle också få ett extra stöd i biståndsanslagen, dels för att visa att de är på rätt väg, dels för att underlätta den demokratiska processen. Informationen på det här området kan vara litet svår att få tag på. Från folkpartiet liberalernas sida har vi under flera år yrkat på oberoende årliga redovisningar över utvecklingen och förhållandena när det gäller demokratiutvecklingen och mänskliga rättigheter i våra mottagarländer. Detta kommer vi att yrka på också i årets biståndsmotion. Jag tror att det vore bra om vi byggde upp ett sådant system så att man år efter år kan följa de olika ländernas utveckling. Det skall vara oberoende årliga redovisningar. Det skulle också kunna underlätta en sådan här debatt om man får ett bra underlag. Tiden är inne att ställa högre krav och att ge tydligare signaler. Statsrådet har naturligtvis ett bra argument: Vad svarar vi det fattiga barnet som inte har mat för dagen? Vad har det för glädje av ett flerpartisystem eller en demokratisk process? Vi måste försöka hitta vägar att nå fram med stöd via olika organisationer för att underlätta för de människor som kommer i kläm och som är i kläm i dag. Man måste ha en inslussning av medel till den sektor som det då är fråga om, medan storleken av de medel som går via de ofta korrupta statssystemen minskar.
Fru talman! Statsrådet säger att målgrupperna för svenskt bistånd inte kan inskränka sig till människor som haft turen att födas i en demokrati. Statsrådet utvecklar detta ytterligare i sitt senare inlägg. Jag menar inte att vi enbart skall stödja demokratier. Vi kan mycket väl stödja ickedemokratier, men då måste vi vara aktiva när det gäller den demokratiska utvecklingen i ett sådant land. Karl-Göran Biörsmark hade ett bra uttryck när han sade att vi har nått smärtgränsen. Det känns så när man tittar på listan på enpartistater som vi stöder: Kap Verde kanske vi inte längre skall ta med. Där har det hänt positiva saker, och det är verkligen glädjande. Man har alldeles nyligen, tror jag, haft ett fritt val. Det är många länder som skall påverkas genom den dialog som statsrådet utvecklar. Statsrådet sade att hon ibland önskade att Alf Wennerfors skulle vara med och lyssna. Det skulle vara mycket intressant. Jag och andra här i kammaren kan konstatera att det trots denna dialog inte har hänt särskilt mycket i flera av de enpartistater som jag har räknat upp. I vissa länder har utvecklingen t.o.m. gått bakåt. Nu säger statsrådet att man med tanke på den lilla pojken bara inte kan säga att vi avbryter biståndet. Man kanske kan göra på många andra sätt men ändå ha detta villkorsinnehåll. Man kanske kan tillfälligt avbryta biståndet och meddela det till mottagarlandet, kalla hem biståndskontorets personal och säga att personalen får komma hem ett halvår så att vi under tiden kan resonera. På det sättet kanske man förstår i mottagarlandet att det är allvar. Vi moderater har i våra motioner gått in för det här sättet att resonera och vill minska biståndet med 20 % varje år för att därmed visa vårt allvar. Men man kan säkert använda sig av andra metoder för att få mottagarlandet att förstå allvaret i det vi säger. Statsrådet svarade inte på min fråga. Jag hoppas att en formulering i svaret ändå betyder att statsrådet har kommit en bit på väg mot mitt villkorsresonemang. Jag tänker på det som står på s. 2 i tredje stycket i det skrivna svaret.
Fru talman! Till Karl-Göran Biörsmark vill jag säga att visst får vi många rapporter där vi kan följa utvecklingen i u-länderna också i vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Även om vi vet mycket, kan det behövas ytterligare -- det håller jag inte för uteslutet. Sedan vill jag rätta en sak. Karl-Göran Biörsmark sade att jag undrade vad det fattiga barnet i Tanzania hade för nytta av demokratiprocess och flerpartisystem. Jag menade alltså att det fattiga barnet har nytta av det, alldeles klart. Det möjliggör en utveckling för det barnet också, och därför är det så viktigt. Vad jag menade samtidigt -- då vänder jag mig till Alf Wennerfors -- är att om vi avbryter biståndet är det min insikt att det inte kommer att vara framgångsrikt som påtryckning. Då utsätts den lille pojken för ytterligare lidande, för det blir ingen demokrati utan en sämre situation för honom. Jag blev glad när jag hörde på Alf Wennerfors säga att man kanske kan använda andra metoder än att avbryta biståndet. Det är precis vad vi gör. Jag skall direkt kommentera mitt svar: Visst, Alf Wennerfors, tar jag upp fall av bristande respekt för mänskliga rättigheter och säger att vi inte kommer att acceptera sådant. Det påverkar direkt den svenska biståndsopinionen, vår vilja att fortsätta samarbetet. Det är precis den typen av resonemang som jag tar upp med statsmän -- det är i allmänhet bara män -- i exempelvis de afrikanska länderna, som vi nu har talat om. Att vi ger bistånd till afrikanska länder gör det särskilt problematiskt, eftersom Afrika är den fattigaste kontinenten, den minst utvecklade. Vi har valt att samarbeta med de länder som har de största problemen. Det är ett medvetet val. Då kan vi inte samtidigt vara så förvånade över att den mognadsprocess som demokratiutveckling utgör tar tid. Jag tycker att det är litet synd att båda mina meddebattörer inte kan se att det händer positiva saker. Om vi går utanför Afrika, som vi nu talat om, är det uppenbart. I Latinamerika har det pågått en demokratiutveckling länge. Det har nu gett resultatet att alla länder i Latinamerika har demokratiskt valda regeringar. Det är, tycker jag, historiskt en mycket lovande utveckling. Men även i Afrika, med alla dess utvecklingsproblem, händer mycket positivt. Kap Verde ligger först i den här processen. Landet lovade redan förra året att det skulle hålla universella hemliga val. Det har också hållits allmänna val, och presidentval hålls nästa månad. Moçambique har ändrat sin konstitution och tillkännagivit att flerpartisystem införs och meddelar att val skall hållas under 1991. I Guinea Bissau har man sagt samma sak, nämligen att fria val skall hålla senast 1992 och tillkännagivit att flerpartisystem skall införas. I Zambia, som har diskuterats mycket här, håller man på att införa flerpartisystem. Man har ändrat konstitutionen och man har sagt att allmänna val skall hållas senast i oktober i år. Angola är naturligtvis ett svårt land med alla stridigheter. Men även där pågår en process för ökad pluralism. Även Namibia, som är ett mycket positivt särfall i Afrika, har nämnts. Det är alltså mycket positivt på gång. Det här tycker jag att vi skall se som en möjlighet och arbeta konstruktivt tillsammans med dem som deltar i denna förändringsprocess. Vi kan ge demokratibistånd, och vi kan ge annan typ av stöd för att underlätta denna process, som är svår och komplicerad för länderna. I länder där det går mycket långsammare och där vi ser mycket litet rörelser skall vi vara aktiva när det gäller att påpeka att de andra länderna är på gång. Vi skall tala om vad det innebär om man stannar upp i de länder där ingenting sker. Den typen av samtal för vi mycket ofta. Och även om jag inte kallar detta att ställa krav och villkor, så ligger det i våra resonemang med dessa länder att om ingenting inträffar som är positivt när det gäller demokratiutvecklingen kommer vi att ha mycket mindre vilja att stödja just dessa länder.

Jag vet att vi kan göra det, och jag vet att det också ger resultat.

Fru talman! Jag instämmer med statsrådet att det faktiskt händer en hel del som är positivt. Jag har själv haft möjlighet att träffa presidenten för Kap Verde. Dess värre förlorade hans parti, men vi får se om han så småningom i stället blir vald till president. Jag tänker emellertid på de människor som drabbas. Jag tycker att allt fler svenskar när det gäller vårt stöd skall tänka på att det här handlar om människor som lever i utvecklingsländer och som ständigt lever i rädsla för en mer eller mindre hänsynslös överhet och som egentligen aldrig kan delta riktigt engagerat konstruktivt eller långsiktigt i biståndsprojekt. Det allt överskuggande vardagliga problemet för dem är att upptäcka risker, att undvika hoten från överheten, att klara sig från de s.k. diktaturens kreatur. För de flesta innebär tillvaron huvudsakligen ansträngningar för överlevnad. Man köper och säljer, oftast svart. Man tvingas pröva olika riskfyllda sätt för att lura överhetens militärer eller civila angivare. Både vuxna och barn fostras faktiskt till rädsla -- rädda undersåtar och slavar -- i dessa diktaturstater. Man kan faktiskt tillspetsat påstå att denna tillvaro indirekt stöds av Sverige. Och sedan lever många svenskar i tron att den svenska regeringen och de svenska biståndsmyndigheterna gör allt för att öka demokratin i de länder som vi har ett biståndsarbete med. Och visst gör vi väldigt mycket och satsar på demokratiutveckling, men jag menar, och jag vill vidhålla det, att vi måste ställa krav och villkor på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills.

Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om vilka infrastruktuella insatser som regeringen är beredd att vidta för att motverka en ökande arbetslöshet och en sämre fungerande arbetsmarknad i framför allt områden utanför de stora tätorterna. Avgörande för att vi skall kunna motverka stigande arbetslöshet och obalanser på arbetsmarknaden i hela landet är att vi kan nå balans i samhällsekonomin och begränsa pris och kostnadsökningarna till en nivå som inte är högre än i våra konkurrentländer. Detta har också varit utgångspunkter för det förslag till statsbudget som regeringen lämnade till riksdagen för en vecka sedan. En väl fungerande infrastruktur är självfallet en viktig förutsättning för att produktion och annan verksamhet skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt i olika delar av landet. Regeringen avser att inom kort, i en särskild proposition, redovisa en rad förslag till en fortsatt tillväxtinriktad näringspolitik. Förslagen, som också berör områden utanför storstäderna och de större tätorterna, kommer att avse bl.a. trafiksektorns infrastruktur, forskning och utveckling samt utbildning. När det gäller de regionalpolitiskt prioriterade områdena har redan tidigare beslutats om en rad åtgärder för att förbättra infrastrukturen.

Bl.a. milj.kr. insatser i stödområde 1 där behoven av förstärkt infrastruktur är störst. På regeringens uppdrag utarbetar för närvarande länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens Jämtlands län ett samlat program för hur medlen i stödområde 1 skall användas. Programmet kommer att redovisas inom kort. Ansvaret för att genomföra insatserna kommer till största delen att ligga på de berörda länsstyrelserna. Av de informationer jag har fått under programarbetets gång, framgår att flera av de områden som Börje Hörnlund framhåller som angelägna att satsa på också kommer att finnas med i länsstyrelsernas program. Resterande 130 milj.kr. disponeras av regeringen för kompletterande insatser i stödområde 1 samt för insatser i stödområde 2 och i stödjepunkter i anslutning till stödområdena. En del av dessa medel har t.ex. anvisats för att förstärka forskningen vid de små och medelstora högskolorna i norra och sydöstra Sverige. Avsikten är att de särskilda regionalpolitiska medel som det här är fråga om, det gäller såväl de medel som kommer att disponeras av de tre nordligaste länsstyrelserna som de medel som disponeras centralt, inte skall ersätta ordinarie statliga medel inom olika sektorer. Huvudprincipen är att medlen för dessa särskilda infrastrukturåtgärder skall användas i kombination med statliga sektorsmedel men också med kommunala och privata medel. Härigenom kan olika insatser samordnas bättre, ges en kraftfullare utformning och på så sätt åstadkomma större effekter än annars. I den nyligen överlämnade budgetpropositionen har regeringen föreslagit att ytterligare medel skall anvisas för särskilda infrastrukturåtgärder i de regionalpolitiskt prioriterade områdena.

Fru talman! Herr statsråd! Jag ber att få tacka för svaret. Jag vill inleda med att framhålla vikten av offensiva infrastrukturella satsningar när konjunkturen går nedåt. Det finns nu i stora delar av vårt land ledig entreprenörskapacitet och resurser som inte önskar mer än att få ta itu med framtidssatsningar. Jag håller naturligtvis med industriministern när han säger att en samhällsekonomi i balans är avgörande. Men man underlättar för en ekonomi i balans om man nu passar på att göra offensiva investeringar i infrastruktur. Det är en god grund för industrins utveckling och över huvud taget för rikets utveckling. Jag håller naturligtvis med industriministern när han pekar på den bedrövliga kostnadsutveckling som vårt rike har haft i förhållande till våra konkurrentländer. Men i de områden som jag har velat peka på har överhettningen inte varit något problem, utan snarare har de under nästan hela 80-talet varit något underhettade. Men som gammal Robertsforspojke kanske industriministern kan begripa om jag säger att de helt enkelt har varit Nu är det inget tvivel om att vi börjar nå arbetslöshetstal och ledigkapacitet som gör att det är rätt tidpunkt att göra insatser.

Även i detta sammanhang vänder jag mig till Robertforsaren. Det är de tunga transporterna -- transporterna av virke till industrin och av malm från gruvorna -- som sliter på våra vägar, inte människorna. Om det blir en sådan här enkel fördelning, går landsbygden i stort sett förlorad. Om industriministern också har den uppfattningen, lovar jag att det kommer att bli ett regionalt raseri och en strid. Jag skulle i stället gärna vilja att vi kunde ha ungefär samma syn på de här problemen. Vi i centern har i dag lagt fram en motion där vi föreslår ytterligare 1 miljard till järnvägsinvesteringar, ytterligare 1 miljard riktad direkt till grusvägsnätet samt en halv miljard till länsvägarna i övrigt. Dessutom föreslår vi en kraftig satsning på utrustning och utbyggnad av små högskolor. Enligt vår uppfattning är det grundläggande investeringar för att få en god framtid för hela landet. Jag vädjar till Rune Molin att han, innan han lägger sista handen vid detta sitt arbete, noga tittar på våra förslag. Sedan vill jag helt kort kommentera ett par andra saker. Rune Molin säger att Umeå universitet fått distansutbildning. Ja, det stämmer. Det skedde efter en fempartimotion, som jag jobbade mycket med och som tillförde Umeå universitet 30 miljoner -- dock med en reservation från socialdemokraterna. Men jag håller med om att det var mycket viktigt och bra att så skedde. Vidare säger Rune Molin att 330 milj.kr. avsätts för särskilda infrastrukturåtgärder och att länsstyrelserna jobbar med detta. Men jag har läst Rune Molins budgetförslag och om jag har tolkat det rätt, tar han bort 144 miljoner från det anslaget. Jag hoppas att en riksdagsmajoritet skall göra en korrigering här. Om man planlägger för sådana här satsningar må de väl få fullföljas. Jag vill också peka på Georg Anderssons förslag om att ta bort delar av transportstödet. Men om den åtgärden vidtas kommer berört område att förlora hundratals arbetstillfällen. Även i det avseendet är det min förhoppning att en riksdagsmajoritet skall säga nej till framlagda förslag.
Fru talman! Sveriges internationella beroende och de krav som ställs även på svenska företagare när det gäller att snabbt och effektivt leverera varor till de stora marknaderna ute i Europa kräver en infrastruktur som håller måttet. Det svenska järnvägsnätet liksom vägnätet har fått förfalla under de socialdemokratiska regeringsåren. Låt mig ta ett exempel: Skogsindustrin, främst den norrländska, producerar mångdubbelt i nettoexportintäkter för landet i jämförelse med exempelvis bilindustrin. I många år har SJ framhållit att stambanan måste få ett dubbelspår för att rationell godshantering skall kunna ske. Insatserna har i stort sett uteblivit. Man har bara byggt några få mötesplatser. Liknande förhållanden kan konstateras på andra håll i landet. Västkustbanan t.ex. behöver rustas upp. Den behöver dubbelspår. Dessutom råder det osäkerhet om vad som skall ske med inlandsbanan osv. Jag skulle kunna räkna upp bana efter bana. För att svensk industri skall kunna konkurrera på lika villkor är det av avgörande betydelse att varor och tjänster kan strömma genom vårt avlånga land på kortaste möjliga tid, helst inom ett dygn. Därför måste flaskhalsar byggas bort eller nya sträckningar komma till. Ett lysande exempel på framsynhet är förslaget om Bothniabanan, och detta skall jämföras med satsningar på dubbelspår utefter stambanan, som vi har väntat på i många år. Därmed kombineras ökade godstransporter med rationellare persontransporter utefter Norrlandskusten. Min fråga till industriministern blir: Avser regeringen att göra några satsningar på den s.k. Sverige har huvudsakligen en pulsåder för biltrafik genom landet, E 4-an. Men inte ens den har regeringen förmått att rusta i takt med tidens krav. Trots vissa insatser ligger dess standard i flera län långt under Europavägsstandard, trots att denna väg kanske är den viktigaste transportvägen genom Sverige. Inte enbart problemen med dålig framkomlighet utan även stora trafikmiljöproblem väntar sedan många år tillbaka på en lösning. Vägunderhållet är eftersatt i stora delar av vårt land. Vissa län har en beläggning om 60--70 %, medan andra län ligger betydligt bättre till -- strax över 90%. Bristen på kapital till vägunderhåll gör att man i flera län planerar att riva upp miltals med belagda vägar och överföra dessa till grusvägnätet. Min fråga till industriministern blir: Är det en rimlig åtgärd? Den progressiva industrin, framför allt uppe i norr, planerar att öka sina sjötransporter. Den s.k. ostkustpendeln ser ut att bli verklighet. Men för att dessa mycket miljövänliga transporter skall kunna bli av krävs det inte bara insatser från industrin utan också rationella lösningar i hamnarna. Isbrytarna måste kunna hålla farvattnen öppna under hela vinterhalvåret för att transporterna skall bli så effektiva som man kräver. Fru talman! Ett flertal utredningar visar att Sverige har goda förutsättningar att klara den regionala utvecklingen även i händelse av medlemskap i EG. Men det krävs betydande satsningar på den kunskapsintensiva industrin. Vi behöver utöka utbildningen och forskningen för att kompensera den okvalificerade tillverkningsindustrin. Risken finns ju att denna slås ut när vi kommer med i EG. I stort sett gäller det glesbygdstrakter, kanske inte precis norrut. Vi kan hålla oss till Mellansverige, där det finns en del okvalificerad tillverkning som förmodligen kommer att försvinna. Min fråga är: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att öka kunnandet och forskningen inom vad vi ser som nyckelbranscher när Sverige kommer med i EG? Det gäller ju för oss att kunna hävda oss i fråga om de här branscherna. Infrastruktur är inte enbart utbildning och kommunikationer. Ett avgörande inslag är tillgången på energi till konkurrenskraftiga priser för att företagen inte skall slås ut eller tvingas att i större utsträckning etablera sig nere i Europa. Kan industriministern garantera att de elkraftsintensiva företagen främst i Norrlands kustland men också i Bergslagen kommer att få tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser? Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är medveten om den överenskommelse som har träffats här. Tyvärr har jag under de senaste åren mött flera överenskommelser med regeringen som inte har effektuerats. Det är därför som jag ville ställa dessa mina frågor.

Fru talman! Det var min avsikt att vänta med den debatten.

Men de måste ändå diskuteras. Det ekonomiska läget i Sverige är katastrofalt dåligt. Stagnation, ja, t.o.m. tillbakagång råder inom industrisektorn, och detta i ett läge där det i stället behövs en tillväxt i ekonomin. Särskilt i Norrland, t.ex. i Västerbotten, behövs det nya företag, nya idéer, en utveckling av gamla beprövade projekt och en framtidstro. Ytterst handlar det om att ge människorna möjlighet att växa i en miljö utan hindrande centralstyrning och detaljreglering. För en sådan politik har folkpartiet liberalerna länge kämpat. Men den socialdemokratiska regeringen har inte velat lyssna. Det är först under det senaste halvåret som en omsvängning har skett. Men då är så att säga konjunkturerna i botten. Ekonomer -- ja, t.o.m. ledande socialdemokratiska ekonomer -- säger att man inte kan förvänta sig någon produktionsökning 1991. De har t.o.m. uttryckt sin förvåning över att regeringen kunde begå ett sådant fatalt misstag som att låta en konjunkturöverhettning pågå i tre år utan åtgärd. Nu kommer notan med åtföljande arbetslöshet. De svaga grupperna drabbas. Norrland och Västerbotten får alltid betala dyrt för regeringens misstag. Antalet varsel inom industrin, framför allt inom verkstadsindustrin, drabbar t.ex. Skellefteområdet hårt. Det känner industriministern till genom den uppvaktning som har förevarit. Mängden varslade arbetstagare överstiger t.o.m. det antal som förelåg vid 1980-talets början, och som då så starkt kritiserades av socialdemokraterna. Arbetslösheten -- som blir särskilt dramatisk om ett halvår när varslen har trätt i kraft -- finns redan i våra inlandskommuner, och den ligger på 5--7 %. Utflyttningen från Västerbottens läns inland fortsätter. Kvinnorna flyttar till storstadsregionerna, där arbetstillfällena finns. Hoppet om ett nytänkande stod vid årsskiftet till budgetpropositionen. Jag tänker då särskilt på stödområdesindelningen för Västerbottens län. Folkpartiet liberalerna har alltsedan vi medverkade till en sänkning av arbetsgivaravgiften våren 1982 hävdat att centralt givna stödformer skall vara generella och lätta att administrera. Företagen får på så sätt givna spelregler och kan därför agera efter detta system. Den nuvarande stödområdesindelningen innebär inte någon konsekvent behandling av kommunerna i Västerbottens inland. Norsjö kommun och Jörn, Kalvträsk, Fällfors -- dvs. delar av Skellefteå kommun -- Bjurholm och Vindeln har hamnat i stödområde 2, då deras infrastrukturella förhållanden mycket väl kan jämföras med de infrastrukturella förhållandena i de kommuner som finns inom stödområde 1. Detsamma gäller för Jag har tagit del av interpellationssvaret, där det finns en redovisning av generella åtgärder. Min direkta fråga till industriministern blir då: Ämnar industriministern tillsätta en särskild utredning för att se över indelningen, när nu de negativa effekterna av nuvarande stödområdesindelning framträder så tydligt? Någorlunda rättvisa förhållanden måste väl ändå få råda även i Till de allra väsentligaste infrastrukturella åtgärderna hör också utbildning och kommunikationer. Enligt min mening är tillgång till utbildning och kommunikationer de viktigaste incitamenten för att kvinnorna skall stanna kvar i sin hembygd. För Västerbottens och för Norrlands del syns regeringen även ha givit upp förutsättningar att skapa ett rundare Sverige. På annat sätt kan inte regeringens budgetproposition tolkas. Jag instämmer i de synpunkter som Sigge Godin tog upp då det gällde satsning på infrastruktur, främst satsning på kommunikationer. Detta är samverkande kärl, och får inte våra vägar och järnvägar det stöd som behövs för att standarden skall kunna bibehållas, utarmas Norrlands inland.

Fru talman! Det är många synpunkter som har kommit fram i dessa tre inlägg. Jag börjar med att understryka hur oerhört viktigt det är att vi kan klara en ekonomisk politik, som innebär att det svenska kostnadsläget inte utvecklas snabbare än i våra konkurrentländer. Hela budgetpolitiken, som här redovisades för några dagar sedan, är inriktad på att komma till rätta med de inflationsproblem som vi har och under lång tid har haft. Målsättningen är att genom den ekonomiska politiken också på ett bättre sätt framöver klara sysselsättningen, när vi ser arbetslöshetshoten komma. Detta är inte en ny insikt, utan det är vad regeringen har framfört i denna kammare gång efter annan under årens lopp. Men det har inte precis varit någon uppmarsch när det har varit fråga om att klara denna fasta ekonomiska politik, utan det har varit överbud och ett lättsinne som har gjort att den sittande minoritetsregeringen har haft svårigheter att klara den ekonomiska politiken för att undvika överhettning. Det fanns stöd i samband med budgetpropositionen 1989, men det var svagt. År 1990 var regeringen tvungen att ställa en förtroendefråga i riksdagen och fick därefter stöd från folkpartiet. Förutsättningarna för att sysselsättningen skall kunna klaras är naturligtvis att det förs en stark ekonomisk politik som dämpar inflationen och kostnadsutvecklingen. Då är det också viktigt att det stabiliseringsavtal som har förhandlats fram antas. Med de deklarationer som här nu har gjorts utgår jag från att man är beredd att ställa upp för att se till att stabiliseringsavtalet förverkligas, så att vi framöver får en kostnadsutveckling som gör oss konkurrenskraftiga. Jag betraktar infrastrukturfrågorna som oerhört viktiga, inte bara för den regionala utvecklingen utan generellt sett också för vårt näringslivs utveckling. Jag hävdar att näringspolitiken i väldigt stor utsträckning måste inriktas på infrastrukturfrågorna i vid bemärkelse. Det gäller då inte bara sådana typer av infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar och flygfält, det gäller också forskning -- både grundforskning och tillämpad forskning -- och utbildning av olika slag -- grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, högskola och personalutbildning i företagen. Dessa utgör viktiga element i en utveckling där kunskap betyder alltmer för näringslivets utveckling. Det är en viktig del av näringslivspolitiken inför framtiden. Det finns även andra delar av näringspolitiken, telekommunikationer, distributionssystem och olika sätt att förbättra närheten till de stora marknaderna. Här behövs en genomtänkt näringspolitik för att man skall kunna klara våra viktiga näringar och därmed även vår välfärd. En genomtänkt näringspolitik är viktig också för att man skall kunna klara den regionala utvecklingen. Den näringspolitik som regeringen nu står inför innebär att område efter område när det gäller infrastruktur skall gås igenom för att undersöka vilka förstärkningar som behövs, så att konkurrenskraften kan bli större i framtiden. Näringspolitiken kommer att få en större betydelse i och med internationalisering av bl.a. kapitalet. Det gäller för oss att skapa konkurrensvillkor som gör att vårt näringsliv blir internationellt slagkraftig. Det kan inte klaras enbart med ekonomisk-politiska åtgärder, utan det krävs också en slagkraftig näringspolitik. Om någon månad kommer regeringen att lägga fram en näringspolitisk proposition här i riksdagen. Den kommer att innehålla förslag till viktiga infrastruktursatsningar när det gäller kommunikationsområdet, forskningsområdet och utbildningsområdet. Jag skall inte föregripa propositionen. I budgeten är det sagt att det under en 10-årsperiod skall avsättas 20 miljarder kronor för en infrastrukturfond. Detta innebär dock inte att investeringarna kommer att begränsas till 20 miljarder kronor, utan avsikten är att vi med denna grundplåt skall kunna förhandla oss fram till investeringar som är mångdubbelt större än det belopp som fonden innehåller. Med olika kompletterande finansieringsformer -- avgifter o.d. -- skall det bli möjligt att ta igen de infrastruktursatsningar som vi har missat under de år då vi har sanerat statsbudgeten efter den borgerliga perioden. Nu öppnas möjligheter att ta igen en del av det som försattes under den borgerliga tiden. Detsamma gäller för underhållet. Det handlar om många frågor. Jag skall be att få komma till några av dem i nästa inlägg. Jag tror emellertid att vi är ganska överens om att vi behöver denna infrastruktursatsning, både i de olika stödområdena och generellt, för att förstärka vår konkurrenskraft. Jag är beredd att medverka till en bred samling när det gäller dessa frågor, men då gäller det att också vara med och ställa upp bakom finansieringen. Börje Hörnlund talade bara om vad det skulle kosta. Jag skulle gärna vilja veta hur han har tänkt sig finansieringen av detta.

Fru talman! Industriministern inser att det svenska kostnadsläget är oerhört bekymmersamt. Det kommer att kräva stora uppoffringar för att vi över huvud taget skall ha en chans att komma ner till samma kostnadsnivå som våra konkurrentländer har. Det är den socialdemokratiska politiken som har lett fram till detta. Därför borde ni ha tagit itu med problemet tidigare. Industriministern sade att det inte varit någon uppmarsch när det gäller att klara överhettning och att stödet har varit svagt. Jag vet inte om jag skall tacka för uppmärksamheten. Är inte industriministern mera positivt inställd till folkpartiets stöd än att stödet var mycket svagt, blir jag litet beklämd. Före valet var industriministern och hans parti inte ett dugg intresserade av en skattereform. Sedan blev det andra tongångar, när ni konstaterade att ni behöver anträda den vägen för att komma ned till rimliga förhållanden. Jag tycker att vi skulle kunna få litet positivare synpunkter från industriministern när det gäller de frågorna. har er politik drivit oss fram till. Jag tror inte att lagstiftning mot arbetsmarknadens parter är en väg att gå. Man måste nog hitta andra lösningar. Det skulle vara intressant att veta om industriministern har funderat i de banorna. Industriministern talar om att näringspolitiken kommer att bli viktigare och viktigare. Det kan vi vara överens om. Den kommer att få mycket stor betydelse. Jag vill också påminna om att nya regioner sannolikt kommer att få problem. Det är regioner som har en bra tillverkningsindustri, men den har låg teknisk kapacitet och kvalitet. Vi kommer förmodligen inte att kunna ha de tillverkningarna kvar i vårt land. Vi kan inte konkurrera med andra länder. Vi måste upp i en högre teknisk kvalitet. Vi behöver massor med tekniskt utbildade människor. Vi behöver mycket högskoleutbildning, vi behöver forskning och utveckling. I den utredning som Börje Hörnlund och jag hade anledning att delta i, den regionalpolitiska utredningen, har vi varit eniga om hur det skall gå till. Jag beklagar bara att socialdemokraterna inte ville löpa linan ut och verkligen ta fasta på de förslag som lades fram i den utredningen.

Fru talman! Jag vill inleda med att understryka att jag inte tror att vi har delade meningar när det gäller behoven av att investera i bl.a. vägar, järnvägar, forskning och utbildning. Jag kan också svara på frågan om finansieringen. Vi kommer att lägga fram en mycket stark budget. Men det som Rune Molin inte berörde och som jag är så rädd för är hur det skall bli för den stora landsorten, om man skall använda huvuddelen av de anslagna tjugo miljarderna i Stockholm, som statsministern sade. Dessutom har vi Göteborg och Malmö. Man kan inte förhandla med Norrland om att få loss pengar om man har lagt pengarna här. Jag vädjar på mina bara knän: Förelägg inte riksdagen ett koncentrationsdokument, utan ett dokument för att utveckla hela riket! Jag är mycket rädd för att om detta koncentrationsdokument kommer till denna kammare, uppstår det någon typ av riksdagsmajoritet också för det. Då går det illa för stora delar av vårt land. Det gäller att skapa framtidstro i hela landet. Det gör man med vissa grundläggande basinvesteringar. Det finns ett annat sätt att resonera, som jag vill fråga Rune Molin om. Första dagen inför riksdagen svarade Rune Molin på en fråga från mig om återbäring på vattenkraftsmedel. Jag trodde att det förslaget skulle ha tagits fram nu. Som LO representant var Rune Molin mycket positiv till en återbäring. Jag hoppas att vi, innan vi skall skiljas åt det här riksdagsåret, har ett förslag som återför vissa av vattenkraftens vinster till de regioner där de har skapats. Det är inte mer än rätt, för man har uppgivit stora naturvärden. Det behövs ingen särskild utredning för att korrigera det s.k. stödområdet. Det utreddes 1987 och synpunkter lades fram i remisserna. Jag hoppas att vi inom kort får en förändring i Västerbotten.

Fru talman! På en punkt håller jag med industriministern. Det är när han klart uttalar att näringspolitiken kommer att ha större betydelse de kommande åren. Jag är övertygad om att den tesen är riktig. Jag vill dock erinra industriministern om vad vi så högtidligt skriver och säger om regionalpolitiken. Den är till för att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö, oavsett var människorna bor. Det kan man naturligtvis göra på olika sätt. Verksamheten skall bedrivas så att de regionalpolitiska målen uppnås. Industriministern nämner själv utbildning. Jag tänker då särskilt på lokaliseringen av universitetet till Umeå. Det var det bästa lokaliseringsprojekt som någonsin har genomförts i Sverige. Det har Umeåregionen och Västerbotten haft stor nytta av. Men nu satsar inte socialdemokraterna lika mycket på grundutbildning. Tidigare tog grundutbildningen vid universitetet 60 % av resurserna. 40 % gick till forskarutbildning. Nu är de siffrorna omvända. Det är att utarma en nation, att minska grundutbildningen. Vi behöver fler utbildade människor i vårt land för att vi skall klara näringspolitiken. Jag återgår till frågan om stödområdesindelningen. Jag har ett färskt papper från ett företag i Jörn. De meddelar att kostnaderna för deras verksamhet är 1,7 miljoner större, med högre arbetsgivaravgifter och högre fraktkostnader, än jämförbar verksamhet i Glommersträsk, som ligger i Norrbotten. För 1991 beräknas kostnaderna bli 2 Jag vill ha ett svar från industriministern: Kan det verkligen anses vara rättvist att företag som ligger i norra Norrlands inland, med enbart några mil mellan sig, skall dras med så olika kostnader? Skall de till statskassan betala arbetsgivaravgifter som belastar deras möjligheter att expandera och som kommer att leda till att de här företagen flyttar söderut med sin tillverkning, för då får de billigare transporter?

Fru talman! Jag tänker svara på en del av de frågor som har ställts. Först gäller det infrastrukturfonden och storstadsområdena. Regeringen har omtalat att 5,5 miljarder av de 20 miljarderna avsätts för de tre storstäderna. Det är detta storstadsförhandlarna överlägger om. Det finns rätt mycket pengar kvar att satsa på andra delar av landet. Det skall vi naturligtvis också konkretisera. Tanken med infrastrukturfonden är att man skall få en förhandlingsmöjlighet med olika intressenter för att på det sättet mångfaldiga pengarna. Då får vi se var det går att få fram mesta möjliga infrastruktur på bästa möjliga ställen. Det är en uppgift som vi inte kan klara ut på en gång. Det är en process. Den andra frågan gäller stödområdesindelningen. Jag har inte för avsikt att tillsätta någon utredning som gäller den frågan. Vi har fattat beslut för en kort tid sedan. Jag tycker att det blev ett bra beslut. Jag kan inte se att problemen är av den karaktären att det krävs en ny utredning. Det blir alltid problem när man skall dra gränser. Men jag tycker inte att de är svårare nu än de har varit tidigare. Vi har olika kriterier för stödområdena. De kriterierna har lett fram till denna indelning. Skulle det visa sig i framtiden att denna inte är lämplig, med hänsyn till den utveckling vi har i olika delar av stödområdet, får vi naturligtvis se över det. Det gör vi kontinuerligt i och med att vi lyfter upp en del kommuner i tillfälliga stödområden. Björksele i Västerbotten är ett exempel på att vi också har flyttat en kommun från stödområde 2 till stödområde 1.

Det innebär naturligtvis i praktiken minskade anslag på en rad olika områden i statsbudgeten. Det är enligt min mening naturligt att det också måste påverka anslagen för regionalpolitiken, utan att möjligheterna att bedriva en kraftfull regionalpolitik för den sakens skull äventyras. Alla ändamål som vi gett anslag till i statsbudgeten är angelägna. Det gäller naturligtvis att se över om man kan effektivisera användningen och hur man skulle kunna få ut det bästa möjliga av de pengar som satsas. De särskilda infrastrukturprogram som länsstyrelserna i de nordligaste länen nu håller på att arbeta fram beräknas bli genomförda under en treårsperiod. För detta är medel redan anvisade. Vi behöver också utvärdera det sättet att arbeta med de regionalpolitiska frågorna. Det är ett nytt sätt. Regeringen har därför i den nyligen framlagda budgetpropositionen menat att det är rimligt att föreslå ett något mindre belopp för regionalpolitiska infrastruktursatsningar under nästa budgetår jämfört med innevarande budgetår. Vi tror att de resurser som vi har i år och som kommer att användas under det här året men som täcker ett treårsprogram gör att vi kommer att få en ganska ordentlig satsning tillsammans med de medel som kan fås fram från de olika sektorerna. De resurser som vi får för nästa budgetår skall vara en komplettering som gör att vi kan täcka de behov som finns inom de olika områdena. En annan viktig del är naturligtvis riskkapitalförsörjningen. Detta är en viktig del av infrastrukturen. Därför beslutade riksdagen under förra året om omfördelning av de statliga finansieringsinsatserna för småföretag. Det innebär att ett delvis nytt instrument har skapats, nämligen ägarkapital i form av minoritetsinsatser. Detta är en utomordentligt viktig infrastrukturåtgärd för att medverka till en utveckling i nya företag och växande företag. Sigge Godin ställde frågan: Kommer den energipolitiska uppgörelse som har träffats mellan de tre partierna att hålla även när det gäller tillgången på el till industrin och när det gäller priserna? Jag vill då hänvisa till historien, om inte något annat hjälper. Vi har i Sverige haft utomordentligt låga elpriser internationellt sätt. Vi har haft god tillgång till elenergi. Det har gjort att vi har kunnat bygga ut vår industri -- skogsindustrin, stålindustrin, gruvindustrin osv. -- och kunnat förädla våra produkter. Det skall vi fortsätta med. Det skall vi göra genom att vi får en bred parlamentarisk bas för en energipolitik. Det är det som industrin har väntat på och som också möjliggör en tillräcklig tillförsel av elenergi till rimliga priser. Jag kan inte se att det finns något som helst underlag för misstanken att den uppgörelsen inte skulle hålla.

Fru talman! Låt mig ta det sista först, herr industriminister. Industriministern ville hänvisa till vår historia. Det gjorde jag också och påpekade att överenskommelser inte har hållits under det senaste året. Det är detta som gör mig orolig, speciellt av det skäl som industriministern själv nämnde, att de elkraftsintensiva företagen är på väg ut ur landet. En del har redan flyttat, andra planerar att flytta. Vi får hoppas att de nu kommer att kunna ändra uppfattning. När det gäller infrastrukturen måste det vara förnuftiga satsningar. Det skall vara miljöinriktade kommunikationer med rationella lösningar. Vi skall utnyttja såväl järnvägar, sjö som vägar i en förnuftig kombination. Jag tycker att regeringen är litet dålig på det. Industriministern satsar 70 Det är inte ofta som det är fel på hur företagen utvecklar transporterna, men vad finns det för möjligheter när det finns en smal krokig eländig väg att köra på? Då spelar det ingen roll om man har rationell hantering i företagen både när det gäller produktion och när det gäller leveranser, man har ju inget val. Man har bara den vägen att hålla sig till, det finns inget annat. Där är egentligen problemet. Det måste vi försöka lösa på något vis. Låt mig säga när det gäller stödområdesindelningen, eftersom Ulla Orring inte har taletid kvar, att folkpartiet var missnöjt med regeringens förslag. Vi är också missnöjda med riksdagens beslut i frågan. Vi tycker att det finns skäl, precis som Ulla Orring har sagt, att skapa rättvisa i dessa frågor. Därför tycker vi att man skall se över stödområdesindelningen och försöka få en förnuftig indelning. Man kanske skall göra de indragningar som är föreslagna, men hänsyn måste ändå tas till vissa små kommuner, som har kommit i kläm. När industriministern säger att man inte har för avsikt att göra det beklagar jag, för ni kunde ändå ge ett sådant löfte. Jag ställde några frågor om Bothniabanan -- om det är rimligt att riva upp asfalterade vägar och göra grusvägar av dem. Jag frågade om man är beredd att ändra lagstiftningen när det gäller sjötransporter, så att de blir rationellare för industriföretagen. Någon fråga borde industriministern kunna ventilera.

Fru talman! Det var ett viktigt klargörande från Rune Molin. Det behövs satsningar i våra storstäder, men det behövs också på landsorten. Jag noterade bara att socialdemokraterna i Stockholm tydligen blivit felinformerade t.o.m. av statsministern. Ett annat statsråd har här talat om att fördela pengar till vägar efter folkmängden. Jag hoppas att inte heller det blir verklighet. Som Rune Molin känner till nöter slipbilen på vägen mer än tusen personer som bor efter vägen. Så om länsanslaget och transportstödet. Jag tror att det går att uppbringa en riksdagsmajoritet mot regeringen för att få dem på rätt nivå. Jag hoppas att ni är glada förlorare, för det som man spar in där får man igen på arbetslöshetens konto, och det blir dyrare för nationen. Jag hoppas också att det går att få stöd för att en del små kommuner får byta stödområde under det här riksdagsåret. Nu vill jag inte bråka mer med Rune Molin om detta, utan jag bara understryker att framtidssatsningar på vägar, järnvägar, forskning och utbildning måste komma hela landet till del, för det ger framtidstro i hela landet. Det är det bästa sättet att skapa ekonomisk tillväxt, och det vill vi ju båda ha.

Fru talman! Kjell Ericsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för sysselsättningen i Värmland med anledning av bl.a. Kjell Ericsson tar upp fyra delfrågor. Jag kommer att besvara dem i den ordning de har ställts. Till att börja med frågar Ericsson om regeringen är villig att medverka till insatser för underleverantörsindustrin som i och med att näringslivet internationaliseras utsätts för en ökande konkurrens. Underleverantörerna måste i framtiden förnya och utveckla sin kompetens för att kunna behålla och stärka sin konkurrenskraft både på den svenska och på den internationella marknaden. Vikten av att stödja och stärka underleverantörer har redan uppmärksammats av regeringen. Under 1990 har regeringen exempelvis givit statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, delegationen för verkstadsteknisk utveckling, Sveriges exportråd och industrifonden i uppdrag att genomföra ett treårigt åtgärdsprogram för underleverantörsindustrin. Programmet omfattar utrednings-, rådgivnings och finansieringsinsatser i syfte att främja underleverantörernas utveckling och konkurrenskraft. Regeringen har uppdragit åt industriverket att svara för samordningen av de insatser som föreslås i åtgärdsprogrammet. På regeringens förslag beslutade dessutom riksdagen i juni förra året att anslå 50 milj.kr. per år i tre år för att stödja små och medelstora verkstadsföretag, främst underleverantörer. Regeringen har tillsatt en verkstadsteknisk delegation som med dessa medel skall stödja projekt som ökar den tekniska kompetensen hos företagen. Olika former av stöd kan lämnas till sådana projekt som innebär att ny teknik eller nya material kommer att användas i produkter eller produktionsprocesser. Målet är att fler underleverantörer skall kunna ta fullt ansvar för kompletta delsystem, vilket ökar deras konkurrenskraft. I sin andra delfråga tar Kjell Ericsson upp infrastrukturens och speciellt kommunikationernas betydelse. Även jag vill poängtera vikten av goda kommunikationer för näringsliv och samhällsutveckling. I den trafikpolitiska proposition som riksdagen tog ställning till 1988 var en av de grundläggande förutsättningarna för kommunikationsutvecklingen att den skall leda till regional balans. Sedan 1988 pågår också ett tioårigt bärighetsprogram som har till syfte att anpassa vägnätet till EGs viktbestämmelser. Programmet förväntas även ge effektivare inhemska transporter samt bidra till positiva regionala effekter. Programmet omfattar riksvägar, primära länsvägar och i de sju nordligaste länen även de mindre vägarna. I den näringspolitiska propositionen för ökad tillväxt som kommer att läggas fram i februari i år avser regeringen att återkomma till frågan om infrastrukturens utbyggnad. Kjell Ericssons tredje fråga handlar om stöd till forskning. Jag vill inledningsvis framhålla att de mindre och medelstora högskolorna är mycket viktiga för den regionala utvecklingen. Högre utbildning och forskning ökar arbetskraftens kompetens, vilket förbättrar näringslivets utveckling och bidrar till regional balans. 1990 att kraftigt höja de medel som står till de mindre och medelstora högskolornas förfogande för forskningsstödjande åtgärder. Medlen skall bl.a. underlätta för lärare vid dessa högskolor att söka forskningsstöd och anslag hos forskningsråd och andra finansiärer. Under en treårsperiod höjs basen med 30 milj.kr. Högskolan i Karlstad har tilldelats ca 4,7 milj.kr. av dessa medel. Vidare har styrelsen för teknisk utveckling påbörjat ett arbete tillsammans med tio mindre och medelstora högskolor i anslutning till stödområdet och i sydöstra Sverige för att förstärka forskningsoch utvecklingsarbetet inom främst det tekniska området vid dessa högskolor. För detta ändamål har 35 milj.kr. anslagits från det regionalpolitiska anslaget för infrastrukturåtgärder. Av dessa medel har högskolan i Karlstad tilldelats en ram på 4 Slutligen frågar Kjell Ericsson om regeringen är villig att medverka till underlättandet av nya arbetsplatser i länet och då speciellt i orter som Säffle och Koppom. Svaret är att det gör vi redan. Sedan 1982 har länsstyrelsens anslag för regional utveckling fyrdubblats och uppgår under budgetåret 1990/91 till 75 milj.kr. Medlen kan användas till glesbygdsstöd, projektverksamhet eller till stöd till företag i stödområdet. I dag ingår nio av länets kommuner i det permanenta stödområdet, och ytterligare två kommuner är tillfälligt inplacerade. Både Säffle kommun och Koppom i Edna kommun ingår i det permanenta stödområdet 2, där regionalpolitiskt stöd i samband med investeringar kan lämnas i form av lokaliserings-, utvecklingsoch sysselsättningsbidrag. I jämförelse med dessa orters tidigare stödområdesinplacering, som gällde fram till den 30 juni 1990, är detta en förbättring, eftersom nu även sysselsättningsbidrag kan lämnas. Det regionalpolitiska företagsstödet har under budgetåret 1989/90 lämnats till dryga 60 arbetsställen i länet, som med hjälp härav beräknas öka sysselsättningen med sammanlagt ca 380

Fru talman! Jag vill först tacka industriministern för svaret på min interpellation. Det var ett långt och väl genomarbetat svar. Även om jag inte kan hitta så mycket konkret innehåll i svaret, tycker jag ändå att det bär en positiv prägel. Jag hoppas också att industriministern vill medverka till positiva lösningar på olika problem i vårt län. Jag vill först ta upp de bekymmer som underleverantörerna till bilindustrin har. Många är anställda hos dessa företag i Värmland. Det är företag som nu har tvingats varsla om uppsägning av personal. Det rör sig om ganska många människor i Kristinehamn, i Koppom, i Säffle och i Dessa företag har flera bekymmer. Det ena är en kostnads och strukturkris. Nuvarande produkter har helt enkelt mycket svårt att klara konkurrensen med utlandet beroende på för höga produktionskostnader. Sedan har vi också lågkonjunkturen som gör att försäljningen av bilar minskar ganska kraftigt, och det får till följd att beställningarna hos underleverantörerna minskar. Det gäller nu att ge våra svenska företag möjlighet att konkurrera med utlandet. Det gäller att få ner kostnaderna, vilket kanske är en av de viktigaste uppgifterna. Men det gäller också att utveckla både nya produkter och nya produktionsmetoder och även få mer kompletta system. Därför tror jag att industriministerns förslag att satsa på utveckling av underleverantörerna är riktigt. Jag måste säga att jag blev glad när jag såg detta förslag i den näringspolitiska propositionen i våras. Jag är dock mycket osäker på om 50 milj.kr. per år är tillräckligt. Det kommer förmodligen att erfordras betydligt mer. Men det får vi återkomma till. För Värmlands vidkommande är det nu viktigt att t.ex. staten är med och hjälper företag som TVAB och Scanmek med utvecklingen av nya produkter och nya produktionsmetoder där det måste ske en omfattande mekanisering och automatisering. Att vara med och stötta utvecklingen hos underleverantörerna är kanske det bästa sättet att trygga produktionen i framtiden. En delegation från Värmland uppvaktade industriministern för en tid sedan om just en sådan utvecklingsinsats med ett utvecklingscentrum för kablageindustrin i Årjäng. I denna delegation ingick företrädare för alla partier på Värmlandsbänken. Det råder alltså politisk enighet om detta. Vi i Sverige kan inte bara acceptera att vi inte klarar vare sig det ena eller det andra på grund av för höga kostnader. Vi måste också vidta åtgärder som ger vårt näringsliv förutsättningar att verka i Sverige. Jag vill fråga industriministern om han är villig att medverka till att underleverantörer i Värmland stöttas i sin strävan att ta fram nya produkter och produktionsmetoder. Det är viktigt att man nu stimulerar till investeringar. Vi är överens om att det är nödvändigt att det sker satsningar på kommunikationer. Problemet är bara att det fattas medel för att kunna göra detta. Låt mig ta några exempel. För perioden 1991--2000 har vägverket 142 milj.kr. till sitt förfogande för satsningar på riksvägar. Dessa medel räcker bara till ett enda projekt. Alla andra prioriterade projekt på listan för riksvägar inryms inte. För att man skulle kunna klara av detta behövs det enligt vägverkets beräkning 1,4 miljarder kronor för denna tioårsperiod. Projekten gäller E 18, väg 61 som är i stort behov av investeringar, men det finns inga medel till detta. Även när det gäller anslaget till länstrafikanläggningar finns det 183 milj.kr., och behovet är närmare 700 milj.kr. Även på detta område saknas det alltså medel för att nödvändiga förbättringar skall kunna göras. Även om regeringen nu har förklarat att man under denna lågkonjunktur inte skall satsa så mycket på direkta beredskapsarbeten, är det nödvändigt att vägverket får resurser så att vägar kan byggas. Jag vill fråga industriministern om han är villig att medverka till att vägverket i Värmland får resurser för att kunna genomföra prioriterade investeringar. När det gäller de nya infrastrukturmedel som regeringen har aviserat i årets budgetproposition vill jag fråga om de kan vara tillämpliga för detta ändamål och inte satsas enbart på storstäderna, som har sagts i en tidigare debatt. Om man satsar på vägar ger detta samtidigt fler välbehövliga arbetstillfällen, eftersom det för närvarande finns väldigt få anläggningsarbeten i Värmland. När det sedan gäller forskningen och utbildningen tror jag att det är nödvändigt att ordentliga utbildningsinsatser sätts in, inte minst för att höja grundkompetensen och därmed ge de arbetslösa en bättre chans att få ett nytt jobb. Jag hade i går kontakt med arbetsförmedlingen i Säffle, där arbetslösheten har ökat ganska kraftigt under den senaste tiden. TVAB, Billerud och andra företag måste av olika skäl varsla om uppsägning. Så är det också i Koppom, Töcksfors och på flera andra håll i länet, och det är ofta kvinnlig arbetskraft som har drabbats. Det gäller nu att satsa för framtiden genom att ge dessa människor en bra utbildning. För forskningens vidkommande har det gjorts en del under senare år, vilket industriministern anger i sitt svar. Men det finns dock mycket mer att göra. Jag tänker då på bl.a. skogsindustrin, där det finns bara tre professurer. Det är klart färre än inom t.ex. skeppsbyggnad. I Värmland är skogsnäringen av betydande omfattning, men forskningen är dock klart eftersatt. T.ex. inom området träteknik förekommer mycket litet forskning. I detta sammanhang tror jag att det skulle vara av stort intresse att öka forskningen för att därmed kunna höja förädlingsgraden på våra träprodukter. En sådan forskning skulle möjligen kunna förläggas till högskolan i Karlstad. Det finns även andra satsningar som skulle vara önskvärda på högskolan i Karlstad. Fru talman! Slutligen är det nödvändigt att tillskapa nya arbetsplatser i Värmland. Det vore önskvärt med ytterligare utlokalisering av statlig verksamhet. T.ex. delar av postgirot skulle kunna placeras i Säffle, där det behövs arbetstillfällen för kvinnor. Därtill behövs det ytterligare möjligheter att skapa ersättning för de arbetstillfällen som försvinner vid omställningen av jordbruket. Förhoppningsvis skall den uppgörelse som har träffats om energipolitiken leda till nya verksamheter. Jag hoppas även härvidlag att industriministern kommer att medverka till att olika projekt kan komma till stånd.

Herr talman! I slutet av sitt anförande berättade industriministern stolt om det regionalpolitiska stödet till Värmland. Det gläder mig att statsrådet nu tycker att det är bra, eftersom det är tack vare massiv borgerlig påtryckning och majoritet i riksdagen som detta har uppnåtts. Senast när detta togs upp i riskdagen reserverade sig socialdemokraterna t.o.m. mot höjningen. Även när det gäller stödområdesindelningen var det genom massiva borgerliga protester från just Värmland som Årjäng, Säffle och Sunne blev inplacerade i permanenta stödområden. Vi jobbade även mycket för att Kristinehamn även fortsättningsvis skulle vara tillfälligt inplacerat i stödområde. Om statsrådet nu anser att det är så bra, undrar jag varför han i år har föreslagit att just dessa länsanslag skall sänkas. Vi har problem i Värmland, och vi befarar att de skall bli än värre under den närmaste tiden. Vi vill helt enkelt få bättre förutsättningar och mer tillgång till kompetens, kunskap och goda kommunikationer. Det är oroande med allt fler anställningsstopp, varsel och uppsägningar. Kostnadsutvecklingen under de senaste åren har varit helt förödande, och vi får nu tydliga signaler på en kraftigt försämrad arbetsmarknad. Tyvärr brukar Värmland erfarenhetsmässigt ligga på en högre nivå än riksgenomsnittet när det gäller arbetslöshetssiffror. Osäkerheten om den svenska EG-politiken, men naturligtvis också en önskan att ligga nära marknaden, har medfört att storföretagen under senare år kraftigt har ökat sitt engagemang inom EG. Det har de gjort genom uppköp och samarbetsavtal. Den här växande utlandsproduktionen leder tyvärr till att gamla etablerade kontakter med svenska underleverantörer bryts till förmån för utländska kontakter. Vi har många underleverantörer till bilindustrin i Värmland, och de är, som sagt, i verklig gungning genom just utländsk konkurrens. Kostnadsläget i Sverige har blivit oacceptabelt högt. I en SIND-rapport konstateras att man nu också kan se att devalveringarna i början på 80-talet fört med sig nackdelar genom att industristrukturen har konserverats och att resurser har bundits upp framför allt i traditionella industrigrenar. Detta har medfört minskade möjligheter att konkurrera inom nya framtidsbranscher. Frukten av detta är vad vi nu börjar se -- en strukturomvandling som inte precis förlöper i lugna banor. Infrastrukturen i länet kommer att bli allt viktigare. Allt tyder på att morgondagens avgörande lokaliseringsfaktorer kommer att vara tillgång till kompetens och närhet till marknader. Kraven på snabba transporter och elektronisk dokumentering kommer att öka. Därför är det från värmländsk synpunkt illavarslande när det kommer signaler från olika håll om att resurserna inte skulle medge en likvärdig infrastruktur över hela landet. För oss är det ett reellt hot mot vår utveckling om vi skulle hamna utanför något slags gyllene triangel bestående av Stockholm, Göteborg och Malmö. För hela näringslivet i Värmland är det oerhört betydelsefullt med bättre kommunikationer. Det gäller både vägar, järnvägar och en ny flygplats. Där känner vi oss missgynnade och är rädda för att komma på undantag. Vi i Värmland måste få en hög vägstandard och en god framkomlighet. Vi måste alltså få bättre rambetingelser för att kunna konkurrera med EG. Det ställs ju allt högre krav på leveranssäkerhet och punktlighet. Regeringen föreslog förra våren att en miljard av utvecklingsfondernas kapital skulle inbetalas till staten. Vi i Värmland tyckte inte att det var ett bra förslag. Är industriministern villig att låta Värmlands pengar vara kvar i länet för satsningar på vår infrastruktur? Näringslivet måste förnyas, och det måste ske genom att man stimulerar tillväxten av nya småföretag. Socialdemokraternas politik för småföretagsverksamheten tar inte i tillräckligt hög grad hänsyn till vad som kännetecknar småföretagen. En mängd lagar och förordningar bygger på de stora företagens villkor, och dessa är svårare att överblicka för de mindre företagen. Det är just i småföretagen som mycket av nytänkandet förekommer, som i sin tur leder till utveckling och produktion. Inom EG finns det ett särskilt aktionsprogram för småföretagen. Syftet med detta program är att minska problemen för de mindre och medelstora företagen och att öka intresset för att starta företag. EG-kommissionen har beslutat att alla lagförslag som denna lämnar till ministerrådet skall åtföljas av en värdering av konsekvenserna för småföretagen. Medlemsländerna har också tagit initiativ till förenklade lagar och regler för småföretagen. Är industriministern beredd att som ett led i EG harmoniseringen införa motsvarande regler här i Sverige? Plötsliga förändringar i spelreglerna skapar oro och osäkerhet hos alla företag, men mest hos småföretagare. Den egna ekonomin och familjens trygghet är ju tätt kopplade till det egna företaget. Lagstiftning och föreskrifter när det gäller arbetsrättsliga frågor är också ofta anpassade till förhållandena i de större företagen.

Herr talman! Först en kommentar till det som sägs i slutet av industriministerns interpellationssvar. Det låter faktiskt litet skrytsamt när industriministern talar om stödområdesindelningen, som även omfattar här aktuella kommuner. Jag skall säga sanningen, liksom Isa Halvarsson nyss har gjort. Det var endast tack vare borgerliga krav som Säffle, Årjäng och Sunne kom med i det permanenta stödområdet. Regeringen hade sagt nej. Den riksdagsman som gick i spetsen för detta borgerliga uppror från Värmland var interpellanten i den här debatten, Kjell Ericsson. Regeringen fick ge vika för det borgerliga upproret. Värmland har alltid större arbetslöshet än genomsnittet i landet. Värmland är utomordentligt konjunkturkänsligt. Skogsindustrin och stålindustrin är fortfarande de dominerande industrierna, och det är konjunkturkänsliga branscher. Därtill kommer att många företag i Värmland är underleverantörer. Detta erfar vi när följderna av socialdemokraternas misslyckade politik blir ett faktum här i Sverige. Det socialdemokratiska vanstyret har redan drabbat många hundra löntagare och småföretagare i Värmland, och fler blir det så länge socialdemokraterna regerar. Värmland behöver en mycket bättre infrastruktur, bättre vägar och kommunikationer samt bättre utbildningsresurser. Sammantaget, herr talman, vill jag säga följande. Vad Värmland främst behöver är en vettig politik -- det är ett övergripande krav. Det behövs alltså en sund icke-socialistisk ekonomisk politik, en industripolitik som så litet som möjligt lägger sig i vad gäller marknadsekonomin och näringslivet, en politik som gör att företagens kostnadsläge och produktionskostnadsläge blir jämförbara med utlandets. I det avseendet kommer TVABs och Saabs nedläggningar i Värmland i blixtbelysning. Det har länge varit för dyrt i Sverige. I andra länder är det mycket billigare i jämförelse med Sverige att tillverka tillbehör till bl.a. bilar. Statens pålagor på företagen är betungande. Vi moderater menar att löneskatterna och de sociala avgifterna måste tryckas ned, så att det blir en rimligare situation. Ett stort problem i näringslivet är ledighetslagarna. Vid en av de drabbade industrierna i Värmland ligger frånvaron på ca 50 %, ett häpnadsväckande högt tal. Men det här har upprepats så många gånger att vi, dess värre alltså, måste tro att det är sant. Halva arbetsstyrkan är således närvarande vid det här företaget. Det behövs utbildningsinsatser för outbildad arbetskraft. Sedan, herr talman, något om ränteläget. Vårt ränteläge är en följd av det socialdemokratiska ekonomiska vanstyret. Det är svårt att vara företagare eller att nyinvestera, och det är särskilt svårt att vara nyföretagare. Räntekostnaden för en investerad miljon är 150 000 kr. eller ännu mera på ett år. Det är alltså ett högt ränteläge. Enkel matematik säger vad det är fråga om. Och detta skall ett företag generera, innan man över huvud taget kan börja betala vad produktionen kostar, annars går företaget omkull. Konkurserna blir för övrigt allt fler. En arbetsplats inom processindustrin kostar ännu mer än den miljon som jag tror är en genomsnittssiffra inom enkel verkstadsindustri. Inom processindustrin kan nya arbetsplatser kosta ca 15 miljoner. Jag vill peka på några angelägna behov i Värmland: För det första behövs det mycket snabbt en höjning av väganslagen. Bl.a. gäller det E 18 vid norska gränsen och vägen till Fryksdalen och För det andra behövs det statliga medel till en ny regional flygplats. Vi är, tyvärr, tvungna att bygga en ny flygplats. Miljökraven är nämligen sådana att det måste bli en ''utlokalisering''. För det tredje behöver vi pengar till Laxfond Vänern. Kommuner och landsting har inte råd med sådana satsningar. Det här blir en satsning även för de två andra länen vid Vänern. För det fjärde gäller det att ha god tillgång till billig energi. Här finns det energislukande företag såsom För det femte behövs det större statliga satsningar på forskning och utveckling vid högskolan i Karlstad. Vi i Värmland ser gärna att högskolan i Karlstad blir Sveriges nästa universitet. För det sjätte vill vi ha bort turistskatten, som drabbar bl.a. Värmlands län som är ett turistlän. Vidare uppmanar vi till en sänkning av hotell och restaurangmomsen samt av bensinskatten. För det sjunde vill vi att spelkasinon skall tillåtas. Låt Värmland få två tre spelkasinon, precis som i Danmark! Ni skall se att t.o.m. folkrörelseägda Branäs då går bra. Herr talman! Jag ber att få återkomma till detta i en senare replik.

Herr talman! I och för sig är läget på arbetsmarknaden i Värmland mycket dystert, och det är Rune Molin medveten om. Han har ju besökt en del orter i Värmland. Vi kommer att tala om det här senare, och därför skall jag inte vidare beröra det nu. En del av mina kolleger på den borgerliga kanten har dessutom redan här redogjort för läget i det avseendet. Jag har dock en annan upplevelse av hur vi i Värmland under senare år har behandlats när det gäller regionalpolitiken. Själv har jag suttit med i riksdagen ett antal år. Med jämna mellanrum har höjningar efterlysts vad gäller stödområdesinplaceringar för ett antal kommuner. Det har också gjorts en regionalpolitisk utredning. Vidare har en proposition i sammanhanget skrivits. Regeringens proposition innebar också en kraftig förbättring för Värmland jämfört med utredningens förslag. Ytterligare förbättringar har uppnåtts i och med utskottsbehandlingen. Jag tycker alltså att vi i Värmland skall uppfatta detta som ett tecken på att Rune Molin förstår våra problem, något som vi skall vara belåtna med. I stället bör vi ta upp vad som komma skall. Jag tänker då på tilläggspropositionen. Vi får hoppas att Rune Molin också i fortsättningen ser till att vi i Värmland får vår beskärda del av de pengar som satsas, för det behövs. Det finns ett antal projekt. Kjell Ericsson har redogjort för en del av dem. Men det finns fler än dem som han har nämnt. Jag vet t.ex. att man funderar över energiprojekt i stil med de planer som finns skisserade i den trepartiuppgörelse som har träffats, som nämnts tidigare i dag. Det är i den typen av debatter som vi kan ta upp sådana här saker. Det går kanske att framkalla ännu större välvillighet från industriministerns sida på det här området. Vi har vägprojekt och järnvägsprojekt. Man håller t.o.m. på att bryta upp en järnväg, och det är ju en fördel om den breddas. Jag skall inte här nämna namnet på järnvägen. Den frågan kommer att tas upp här nästa vecka. Vi har ett telenät som kan förbättras i vissa avsnitt. Vi bor i ett län som är starkt beroende av traditionell energikrävande tung industri. Jag ställer mig inte bakom det som Isa Halvarsson sade om att det kanske är fel -- eller hur hon ville uttrycka det -- att ha kvar så mycket av sådan industri. Jag tror att den industri som vi har kvar i Värmland, skogsindustri och stålindustri, ligger på topp och att den går bra i dag. Vi skall därför försöka att sprida det budskapet att den här industrin inte behöver dö ut i vårt land. Det finns vissa sektorer även inom traditionell industri som har goda framtidsmöjligheter, och dem skall vi satsa på. Jag tror att energiuppgörelsen är mycket värdefull i det sammanhanget.

Herr talman! De generella förutsättningarna för näringslivsutveckling tänker jag inte upprepa -- jag har nyss tagit upp de frågorna i den tidigare interpellationsdebatten -- utan jag skall gå direkt på de olika spörsmål som har tagits upp. Kjell Ericsson tyckte att 50 milj.kr. till det verkstadstekniska utvecklingsprogrammet var för litet. Vi får väl se. Det finns alltid för litet pengar, och det är lätt att kräva mera. Det är också lätt att göra av med mera pengar, men vi skall också finansiera det. Det skall ske på ett ansvarsfullt sätt, så att vi inte driver upp inflationen genom en expansiv budgetpolitik. Det har vi inte råd med, om vi skall klara våra problem. Kan underleverantörsindustrin i Värmland få stöd med min medverkan? Den har att vända sig till den verkstadstekniska delegationen med sina ansökningar om stöd. Det är där som sakkunskapen finns, och det är den som kommer att pröva vad som är utvecklingsbart. Det är där som det gäller att ta fram argumenten, inte hos mig utan hos dem som i första hand sysslar med detta. Är det möjligt att i samband med den proposition som skall komma få mera pengar till vägar i Värmland? Vad som möjliggörs genom den stora satsning på infrastruktur som sker genom den infrastrukturfond som nu bildas är att vi på det sättet kan i detta sammanhang avlasta statsbudgeten stora projekt, som kostar mycket pengar. Härigenom skapas naturligtvis utrymme för andra projekt, som det annars inte skulle ha funnits medel till. Att avgöra vilka projekt det blir fråga om får vi vänta med tills vi får se propositionen och har tagit del av den diskussion som skall föras i samband med den. Forskning och utveckling i skogindustrin är viktig. Vi har nyligen tillsatt en utredning som gäller forskningen inom den träbearbetande industrin, och där är också skogsindustrin med. Vi får se vad den utredningen kommer fram till. Detta utreds också av kollektivforskningsinstituten, där också skogsindustrin har ett institut. Utlokalisering av statlig tjänsteverksamhet är naturligtvis viktig, men inte så enkel att genomföra. Vi har dock varit framgångsrika när det gäller utlokalisering av privat tjänsteverksamhet. Under de senaste åren har 3 000 jobb utlokaliserats till olika stödområden, och vi skall fortsätta med det. Vad gäller Isa Halvarsson och Göthe Knutson har ju deras partiledare deklarerat att de skall bilda regering tillsammans. Det skall bli intressant att läsa deras program. Är det moderaternas regionalpolitik som skall gälla? Enligt Göthe Knutson skall man ju göra så litet som möjligt. Eller är det folkpartiets program, med alla de krav som Isa Halvarsson framförde, som skall gälla? Är det moderaternas politik för mer vägar, mer flygplatser, mer utbildning, mer forskning men med mindre inkomster till statskassan som skall gälla? Det finns ingen logik i moderaternas politik. Den största bromskloss som finns i riksdagen när det gäller regionalpolitiken är just moderaterna. Samtidigt som Isa Halvarsson klagar över att utvecklingsfondernas pengar omvandlas från lånekapital till riskkapital -- de stannar ju kvar i länen -- föreslår moderaterna att man skall dra in utvecklingsfondernas kapital i dess helhet. Vad blir det för program som ni skall ha gemensamt? Det skulle vara intressant att veta. Nej, det är den sedvanliga retoriken som kommer fram här. Den politiska frasretoriken är det som Göthe Knutson representerar. Allt som är bra skall man ha, och så skall man inte betala det. Det är precis som det alltid har varit. Så litet som möjligt från samhällets sida, men samtidigt skall samhället klara de problem som uppstår när det gäller vägar, flygplatser, utbildning, forskning och utveckling, osv. Det finns ingen logik i den politiken. Vi skall naturligtvis ta tag i de problem som dyker upp i Värmland som kommer av lågkonjunktur, kostnadsproblem och strukturförändringar, och det skall vi göra så att vi klarar en hög sysselsättning, som vi har haft hittills under 80-talet. Vi skall inte tillbaka till de arbetslöshetstal som uppstod när moderaterna hade ansvar för finansdepartementet. Vi skall klara det genom en aktiv näringspolitik, en ekonomisk politik som är fast och trovärdig och en regionalpolitik som fördelar resurserna på ett vettigt sätt. Det är en politik som socialdemokratin har drivit och som vi har skapat underlag för i riksdagen -- men inte med moderaternas hjälp, det kan jag försäkra.

Herr talman! Jag vill först säga att vi är beredda att vara med och finansiera offensiva satsningar. Jag tycker att satsningar i näringslivet är offensiva och viktiga. Jag hoppas att vi skall få ett positivt svar från VT-delegationen på de ansökningar som ligger inne om stöd till de värmländska företagen. När det gäller att hjälpa industrin att verka här i Sverige är det många olika områden som berörs -- det är skatter och avgifter och det är infrastruktur i övrigt -- men eftersom industriministern ansvarar för näringspolitiken och regionalpolitiken, skall jag hålla mig till de områdena. Utöver vad jag har sagt om utvecklingen hos underleverantörerna till bilindustrin är det väsentligt att förbättra möjligheterna för småföretagen. Jag tror också att många av framtidens arbetstillfällen kommer att tillskapas just hos småföretagen. Det gäller att ta till vara den kreativitet, initiativförmåga och entreprenörsanda som finns hos småföretagarna. Jag tror liksom Isa Halvarsson att det vore bra om man kunde få fram ett aktionsprogram för småföretagen, precis som man har gjort i EG, där man vidtar olika åtgärder för att stimulera den kategorin av företag. En sak som än en gång måste poängteras i sammanhanget är försörjningen med riskkapital. Det är en fråga som snarast måste få sin lösning. Under högkonjunkturen fanns det gott om tillgängligt kapital för investeringar. Tidigare hade vi också lokaliseringslånen, där staten gjorde ett visst risktagande vid investeringar. Men lokaliseringslånen finns inte längre, och därtill kommer att utvecklingsfondernas möjligheter att låna ut riskkapital har försämrats. Jag vet att olika projekt har ifrågasatts på grund av att det saknats riskvilligt kapital. För Värmlands del skulle utvecklingsfonden kunna låna ut 50 milj.kr. i nuläget, om man finge behålla sitt kapital. I annat fall rör det sig bara om hälften. Även om jag inte hade med det här med riskkapitalet i min interpellation, vill jag ändå ställa frågan till industriministern om han är villig att i varje fall skjuta på inbetalningarna från fonderna, för pengarna behövs mycket väl i dag. Man skall betala in allt vad man rår, men om utvecklingsfonden i Värmland i varje fall under långkonjunkturen kunde ha 50 milj.kr. att låna ut varje år, vore det väldigt bra. Sedan tror jag också att det lär bli nödvändigt att införa någon form av statliga kreditgarantier. Jag har sett under de senaste månaderna att bankerna har svårt att ställa upp med sista biten. Ingen vill ta den sista delen av kakan, och då faller angelägna projekt. Jag tycker att det skulle vara synd, och därför vill jag fråga industriministern om han är villig att medverka till att lösa riskkapitalfrågorna.

Herr talman! Till industriministern vill jag säga: Den moderata politiken håller! Dess värre, herr statsråd, har detta bekräftats. Allt vad vi har sagt, allt vad vi har varnat för, har visat sig riktigt. Socialdemokratin har som regeringsparti under den bästa och mest långvariga högkonjunkturen i Sveriges historia lyckats föra det här landet in i en kris, värre än vad vi kanske någonsin har upplevt. Detta är det totala misslyckandet. Beträffande frasretoriken vill jag bara säga att statsrådet inte precis är vänlig och ömsint i sitt sätt att hantera det svenska språket. Jag vill, herr talman, fortsätta där jag slutade när det gällde det som i första hand är rimligt att tillföra Värmland. Jag vill passa på tillfället, när det här finns en företrädare för den socialdemokratiska riksdagslistan i Värmland, försvarsminister Roine Jag slutade med att säga: Tillåt spelkasinon! Det är inte så spektakulärt som det kanske låter. I Danmark har man gjort detta. Jag talade om folkrörelsernas eget speciella turistprojekt i Värmland. Det heter Branäs, och det skulle faktiskt också kunna lyckas och kunna ge sysselsättning i fortsättningen, om man tar ett så enkelt grepp på lagstiftningen att man gör det möjligt för människor i Sverige att också lockas till skogsbygden och till turismen där. För det åttonde i min lista: Ta bort skogsvårdsavgiften! För det nionde: Återinför kvittningsrätten i annan förvärvskälla! Det har mycket stor betydelse för jordbruket, som ju är olönsamt men som gör att landskapet hålls öppet. För det tionde vill jag, sist men icke minst, framhålla nödvändigheten av ett snabbt medlemskap i EG. Det är oerhört viktigt för Så vill jag också passa på att nämna för ärade regeringsföreträdare här att tullverkets omorganisation drar minst 25 jobb från skogslänet Värmland till en storstadsregion, Göteborg. Stoppa den omorganisationen! Stoppa också vägverkets planer på att åstadkomma en storregionindelning med Göteborg i centrum. Om det nu är nödvändigt att skapa storregioner i vägverket, gör då en region av Värmland, Kopparbergs län och Örebro län, gärna med Karlstad som huvudort. Detta, herr talman, är angelägna behov för Värmland. Jag hoppas att regeringen skall ställa upp för det.